Fru talman! I den arbetslöshetssituation som vi befinner oss i finns det några län som har det alldeles särskilt besvärligt. Ett av de hårdast drabbade länen är arbetsmarknadsministerns och mitt hemlän, Värmland. Jag har i min fråga inriktat mig just på detta och frågat arbetsmarknadsministern vilka åtgärder regeringen avser att sätta in i de hårdast drabbade länen. Dagens siffror på arbetslösheten i Värmland — som jag har fått nu på morgonen från länsarbetsnämnden och som säkert också arbetsmarknadsministern känner till men som jag inte skall ta upp tiden med att återge här — visar på en kraftig ökning av arbetslösheten både i jämförelse med september i år och i jämförelse med oktober förra året. Ungdomsarbetslösheten ligger ju väldigt högt, och likaså inger varslen stark oro. Jag tycker det är naturligt att i den här debatten — och i andra debatter som jag har möjlighet att lyssna till här i kammaren — lyssna till representanter för olika län, som känner oro för sina län och för den bygd de representerar. Jag vill säga att ett företag i min hembygd i dagarna — jag tror att den nyheten publicerades just i går — märkt att det seglat upp orosmoln. ”Nya avsked vid Thermia-Verken” är den kraftfulla rubriken i tidningarna. Ett företag som långt in på 1980-talet såg fram emot en lysande framtid när det gällde tillverkning av värmepumpar har nu måst friställa 37 personer och har enligt rubrikerna — jag har fått detta bekräftat i dag efter ett direkt samtal med företaget — varslat ytterligare 90. Detta händer i ett företag med 340 anställda och som för mindre än ett år sedan hade mycket goda framtidsutsikter. Det beror dels på det minskade byggandet, dels på oviljan hos enskilda att investera till följd av den osäkerhet som de känner. Jag vill tacka Ingemar Eliasson för svaret. Jag skall inte överutnyttja den förmån som har getts mig genom att mitt frågesvar har bakats in i ett interpellationssvar. Det innebär ju ökade möjligheter till debatt. Jag har tolkat arbetsmarknadsministerns svar så, att han i denna debatt vill ta emot råd från olika håll. Jag utgår från att jag senare kommer att få detta bekräftat. Han har redan fått en del råd när det gäller statliga satsningar, stimulans av industrin och liknande åtgärder. Jag skall inte gå in på dessa frågor, då jag utgår från att arbetsmarknadsministern har sin blick riktad på dem. Jag vill i stället ta upp några mindre detaljer, som jag dock tror betyder mycket för ungdomen. Ingemar Eliasson nämner i svaret den åtgärd för att främja ungdomars utbildning i gymnasieskolan ”i form av inbyggd utbildning, lärlingsutbildning och yrkesintroduktion” som föreslogs i proposition 1979/80:145. Det är riktigt att detta var ett bra förslag. Det har slagit väl ut på många håll. Jag har talat med flera skolledare som har verifierat att de har haft nytta av denna åtgärd och att den har skapat arbete för just ungdom i de lägre arbetsföra åldrarna. Men man känner på många håll en viss oro till följd av den debatt som har uppstått om huruvida dessa former skall betraktas som anställningsförhållande eller utbildning. Och här vill jag ge ett råd till Ingemar Eliasson. Jag tror att det vore mycket värdefullt, om det kunde bli klarlagt att det är ett utbildningsförhållande. Jag vet att detta inte är arbetsmarknadsdepartementets bord, men jag tror att det är av intresse för arbetsmarknaden att det kommer ett klartecken. Om det skulle vara statsrådets bord, är det ännu mer motiverat för mig att ge detta råd. När jag i dag talade med länsarbetsnämnden i mitt län frågade jag: Vad skulle ni ge för råd till arbetsmarknadsministern, om ni stod i talarstolen i riksdagen? Då sade de, nästan till min förvåning, alldeles oförbehållsamt: Vi skulle ge honom det rådet, att se över, sanera i och göra bestämmelserna mer lättbegripliga när det gäller floran av bidrag på olika områden. Jag skall inte i detalj gå in i en debatt om detta, men det kan vara intressant att föra fram denna synpunkt. På länsarbetsnämnden menar man att många småföretagare nu inte känner till alla typer av stöd och att man på småföretagen skulle kunna få vissa arbetstillfällen, om dessa företagare verkligen kände till alla bestämmelser och om dessa vore något förenklade. Det finns en annan åtgärd som jag personligen tror mycket på när det gäller ungdomen: en uppmjukning av bestämmelserna om provanställning. Jag vill avsluta med att säga några ord om detta. Det har, inte minst från arbetsmarknadsministerns sida, ställts i utsikt en viss uppmjukning. Och jag noterade med tacksamhet att arbetsmarknadsministern sade ungefär följande: Om bara en ungdom får anställning utan att det går ut över någon annan, är en laguppmjukning motiverad. Jag tror att en sådan uppmjukning skulle kunna bidra till att många ungdomar får jobb, och jag kan ge ett konkret exempel. För två veckor sedan var jag inbjuden till ett företagarmöte i Värmland där något över 30 företagare var samlade. Man bjuder in en politiker i taget som man ställer frågor till, och det var hårda krav som fördes fram till mig. Man frågade bl.a.: När kommer denna uppmjukning? Då svarade jag: Det skulle vara intressant att veta om ni företagare är beredda att ställa upp, om regeringen föreslår en uppmjukning. Det blev en intensiv debatt, som slutade med att jag till detta drygt trettiotal småföretagare i mitt eget hemlän konkret ställde frågan: Hur många av er är beredda att provanställa ungdomar, om det ges större frihet att göra detta? 11 svarade direkt ja. Det är något över 30 96. Jag tror inte att det är någon riktsiffra för Sverige, men jag tror faktiskt, herr arbetsmarknadsminister, att många företagare kommer att känna ett visst ansvar i samband med en uppmjukning. Och mina frågor är: När kommer förslaget? Och när skall det, enligt era planer, träda i kraft?
Fru talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Tyvärr måste jag instämma i vad som har sagts tidigare av andra interpellanter, dvs. att svaret är tämligen innehållslöst. Det är synd att man skall behöva säga de orden, men det är en uppriktig åsikt som jag har om innehållet. De åtgärder som nämns i svaret, dvs. talet om räntesänkningen, finanspolitiken och generella åtgärder för att stärka näringslivets konkur renskraft, är den sedan länge kända politiken, och det var inte den jag frågade efter när jag hänvisade till den svåra situationen i Västmanland. Beskeden om anslag för andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder och de beviljade anslagen för beredskapsarbeten etc. är, som arbetsmarknadsministern väl känner till, en droppe i havet om de ställs mot de enorma problem som nu kommer. Några besked om huruvida arbetsmarknadsministern anser att det är nödvändigt att stärka förmedlingarnas personella resurser finns inte heller med i svaret.

Jag skall inte fördjupa migi detaljer kring situationen i Västmanland — den finns ju att studera i statistiken. Men jag vill ändå översiktligt nämna några siffror. Vi har runt 10 000 arbetssökande, varav hälften för s.k. omedelbar placering. Dessutom finns ca 3 500 personer i s.k. sysselsättningsskapande verksamhet, i arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten etc. Till detta kommer insikten om att situationen nu snabbt förvärras. Byggnadsarbetarna i länet står inför en av de värsta vintrarna någonsin. Om inga nya stora byggprojekt startas utöver vad som i dag är känt och planerat, så kommer 700-800 man att vara arbetslösa under våren. På byggsidan är vi ett av de värst drabbade länen i landet. Om inget snabbt görs inom stålindustrin, så blir gårdagens varsel för över 700 personer vid Fagersta AB, varav hälften drabbar mitt län, inte det sista i den branschen. I dag spekuleras det också om företagsledningen ens var informerad om vad som skulle hända - om det inte var så att styrelsen, långt bort från de anställda i dessa bruksorter, har fattat beslut om nedskärningar. I min hemkommun, Hallstahammar, som ju också arbetsmarknadministern nyligen har besökt, har man i år förlorat ca 700 arbetstillfällen. Och det gäller inte bara det till största delen nedlagda bruket, utan det är också problem vid den andra stora industrin, Bulten-Kanthal AB. Där går det inte ”upp och ner”, som arbetsmarknadsministern så hurtigt uttryckte det vid sitt besök nyligen, utan där går det bara ner. Kalla siffror visar att företaget, som i praktiken i ett helt decennium haft anställningsstopp, i december 1975 hade 3 349 anställda, medan man sex år senare, nu i oktober, har 2 649 anställda. Man kan säga att 700 jobb har försvunnit där, redan innan den nu aktuella krisen har satt in. Det går alltså inte upp och ner — det går bara ner. Det hela börjar nu märkas på allvar genom en ökad avflyttning. När stålkrisen i våras diskuterades i riksdagen, så var det huvudsakliga beskedet från regeringen en hänvisning till att det var korta pendlingsavstånd i länet. Det är bara det att det inte finns några jobb att pendla till på bruksorterna, och situationen för Västerås försämras också. Ser man tillbaka på vad som har lovats och vad som har uppfyllts när det gäller nedläggningar, så är exemplet Spännarhyttan lärorikt. Regeringen ville inget göra — det skulle ASEA klara av, sade man. Länge talades det om ersättningsindustrier, som skulle lokaliseras till Norberg. Enligt vad jag vet i dag, har kanske 100 av de 400 som blev arbetslösa fått nya jobb på orten. ASEA: s ansvar var alltså minimalt, och det är detta ansvar som regeringen då kröp bakom. Regeringen har ingenting att sätta emot när de s.k. marknadskrafterna i snabb takt sopar undan jobben och raserar hela strukturer av arbete och socialt liv på bruksorterna. Eftersom dagens interpellationssvar är ganska tunt, tar jag mig friheten att lyfta fram några av de mera konkreta besked som arbetsmarknadsministern lämnade vid sitt besök i länet. Arbetsmarknadsministern sade: Den offensiva politik som regeringen presenterat kommer att leda till 30 000-40 000 nya jobb. Extraresurser till arbetsmarknadspolitiken beräknas ge lika mycket. Jag har gjort ett grovt överslag och beräknat hur många jobb det här skulle ge i Västmanland om man räknar i förhållande till folkmängden. Vad jag förstår innebär arbetsmarknadsministerns besked att det skulle bli 1000 nya jobbi länet som resultat av arbetsmarknadspolitiken, och det skulle bli 1 000 nya jobb som resultat av den ekonomiska politiken. Jag tycker att det vore av värde om arbetsmarknadsministern något kunde konkretisera sig — även om jag inser att det kan vara svårt — och ge en fingervisning om var, när eller hur de här jobben skall komma till. Vilka etableringar är det som avses? Kan vi räkna med några jobb i Norberg, Fagersta, Hallstahammar, Surahammar eller Västerås, för att ta några exempel på orter som behöver nya jobb, eller är det bara spekulationer och förhoppningar från regeringens sida? I svaret nämns också att U län har fått 29 miljoner mera än förut för att klara beredskapsarbetena. Det räcker inte alls till. När det gäller beredskapsarbeten i länet är det så att man nu har ungefär 1600 personer i verksamhet. Om man inte får mera pengar, så kommer det antalet att minska med hälften i april, dvs. det blir ungefär 800 kvar i beredskapsarbeten. Det kommer sedan att minska i snabb takt, så att man i slutet av budgetåret kan hålla ca 200 i beredskapsarbete. Ingen jag har talat med tror att vi har någon väsentligt lägre arbetslöshet vid den tidpunkten än vi har i dag. Med den förda ekonomiska politiken och med regeringens valhänta politik är det förmodligen tvärtom. Situationen för ungdomen är i vårt län som i andra län rent katastrofal. Jobb med s.k. juniormärkning är till antalet noll. Vad som ytterligare försvårar situationen i Västmanland är att vi just inte har någon statlig verksamhet utöver posten och SJ, som finns på alla håll. Det finns inga möjligheter att tidigarelägga några statliga investeringar som skulle kunna påverka t.ex. byggnadsverksamheten. Vi är redan tidigare olyckligt lottade när det gäller utlokaliseringen till länet, och nu får vi sota dubbelt för detta. Jag skall också ta upp situationen på arbetsförmedlingarna. Jag är väl medveten om att några extra tjänster på arbetsförmedlingarna inte innebär någon långvarig lösning på problemen, men jag har vid kontakter med arbetsförmedlingar fått mig beskrivet hur situationen är. Personalen har en oerhörd arbetsbörda — man kanske kan ägna 10 minuter, en kvart eller något mer åt en arbetslös om allt löper som det skall. Vi har svårt att arbeta med att fylla vakanserna inom arbetsmarknadsutbildningen, säger man. Man har svårt att hinna med t.ex. att ackvirera platser till rekryteringsbidraget, och man har svårt att hinna med uppsökande verksamhet. Situationen är helt enkelt oerhört trängd, och det var av den anledningen jag ställde min fråga angående personalsituationen på förmedlingarna. Nu har jag hört att AMS har begärt ytterligare medel för att kunna klara situationen med t.ex. övertidsarbete. Men vore det inte bättre med högre anslag, så att man kunde inrätta flera tjänster och på ett mera helt och riktigt sätt arbeta med de små arbetsmarknadspolitiska medel som ändå finns och som arbetsmarknadsministern hänvisar till i svaret? Jag skall inte uppehålla mig längre vid detta — det står många i kö för att få tala — utan jag vill avrunda med några frågor till arbetsmarknadsministern som det är nödvändigt att få svar på för att få klarhet i vad man kan vänta sig i vårt län. Har regeringen några planer för att rädda bruksorterna och stålfolket som blir arbetslöst eller några planer för de ungdomar som växer upp på dessa orter och som knackar på porten, men inte släpps in och som drabbas av desperation? Har regeringen några besked att ge om nya jobb för t.ex. byggnadsarbetarna i länet? Har man tagit situationen på allvar och övervägt vad man kan göra för att tidigarelägga några projekt? Finns det några nya projekt? Hur ser regeringen på det faktum att de nu tilldelade medlen för beredskapsjobb inte räcker längre än t.o.m. april med nuvarande omfattning? Anser arbetsmarknadsministern att det behövs någon förstärkning av personalen på förmedlingarna? Eller är allting bra som det är, eftersom det inte nämns någonting i svaret om detta? Om regeringen menar något med sin stolta paroll som man framförde i Västmanland, nämligen att man startat ett krig mot arbetslösheten, så plocka då fram vapnen och gå till offensiv! Eller är det så, som jag befarar, att man är så skräckslagen att man tänker gräva ned sig än djupare i skyttegravarna?

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Efter det att jag skrev interpellationen har sysselsättningen i Uppsala län ytterligare drabbats av ett par allvarliga försämringar. I södra länsdelen har ett av de få kvarvarande konfektionsföretagen, Hettemarks i Enköping, dragits in i diskussioner om nedläggning. Det är stor risk för att denna arbetsplats för kvinnor kommer att försvinna nästa år. Det är särskilt allvarligt i den kommunen, där kvinnoarbetslösheten redan är mycket hög. Vad som är allvarligare i denna kommun är att Bahco Verktyg i Enköping har varslat om korttidsvecka för flera hundra anställda. Vi ser nu resultatet av Bahcos och den övriga svenska verkstadsindustrins utlandsetableringar. Vi har från vpk:s sida ständigt framhållit att de svenska företagens kapitalexport inte på något sätt på sikt skapar några arbetstillfällen i Sverige. Detta är ett av de senaste bevisen för det påståendet. Bahcos tillverkning av tänger och andra verktyg i dess fabriker utomlands hotar nu arbetarna i Enköping. Jag har också i min interpellation tagit upp problemen i Norduppland. Det är en region som väl kan jämföras med övriga Bergslagen och som har direkta Norrlandsproblem. Också där är det strukturproblemen i den svenska industrin som manifesteras. Dannemoragruvan, den ena av de två återstående järnmalmsgruvorna i Bergslagen, kommer antagligen att läggas ned vid midsommar nästa år. De två mindre kvarstående stålverken i regionen, Österbybruk och Söderfors, hotas som alla andra bruk av krisen i den svenska stålindustrin. På det här sättet kan vi gå från område till område och konstatera hur privatkapitalet har utarmat Sverige. Stora vinster har plockats ut under de goda åren, men nu har man ingenting som man vill satsa. Statsmakterna och särskilt de borgerliga regeringarna har låtit detta ske utan att ingripa. Nu får man ställa upp för att avhjälpa de värsta verkningarna av den politiken. Men det skapar inga nya arbeten vare sig i Uppsala län eller på andra ställen att hänvisa till ökade arbetsmarknadsanslag, såsom arbetsmarknadsministern gör i sitt svar. Slutligen några ord om de speciella problem som drabbar Norduppland i samband med att kärnkraftsbygget i Forsmark nu går mot sin fullbordan. Arbetsmarknadsministern har ingenting nämnt om detta, fastän jag frågat särskilt hur dessa problem skall lösas. Trots vackert tal och besök av ministern på platsen finns det fortfarande inga konkreta besked om hur arbetarna i Forsmark skall få nya arbeten. Det är naturligtvis först och främst byggnadsoch anläggningsarbetare som drabbas, och det sker nu väldigt snabbt. Det är i och för sig ingenting att skratta åt — jag ser att arbetsmarknadsministern och hans medhjälpare sitter och utbyter leenden — utan det är ett allvarligt problem för dessa arbetare i Forsmark och ingenting att dra på munnen åt. Vi har från vpk:s sida gång på gång framfört krav på att det skall sättas i gång ersättningsarbeten. Man har sagt — det gjordes senast i våras när jag hade denna fråga uppe — att man har bestämda projekt, att det kommer att läggas fram förslag osv. Men ingenting har kommit fram. Vi har framfört krav på att man skall starta upp med utbyggnaden av ett oljelager i Hargshamn — något som har varit aktuellt och som överstyrelsen för ekonomiskt försvar har sagt ja till. Man har sagt att det behövs ett sådant oljelager. Men saken har lagts på hyllan utan att det har redovisats vad detta egentligen beror på. Men en sådan investering skulle innebära en direkt sysselsättningseffekt. Det skulle också vara en mycket god framtidssatsning, både för regionen och för landet som helhet. Jag vill därför upprepa mina frågor till arbetsmarknadsministern: Vilka konkreta projekt finns det f. n. när det gäller att ersätta bortfallet av arbeten i Forsmark? Och vidare: Varför har Hargshamnsprojektet lagts på hyllan, fastän vi behöver oljelager av bättre kvalitet? Det skulle innebära en stor lättnad för Norduppland som region om det här projektet kom till stånd.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Som jag skrev i interpellationen är arbetsmarknadsläget i Älvsborgs län mycket allvarligt. Det har ju också arbetsmarknadsministern kunnat förvissa sig om på plats vid sitt besök i länet förra veckan. Den senaste månaden har arbetslösheten sjunkit något. Det beror på att man använt de resurser staten ställt till förfogande för att skapa beredskapsarbeten och anordna arbetsmarknadsutbildning. Men medan man har berett ungefär 1000 personer sysselsättning eller utbildning har arbetslösheten sjunkit med endast 500. Läget när det gäller varaktiga arbetstillfällen har alltså ytterligare förvärrats under oktober månad. När det gäller åtgärder på lång sikt får jag väl ta hänvisningen till regeringens ekonomiska politik som ett svar från arbetsmarknadsministern. Jag kan inte säga att jag är nöjd med det svaret. Man sätter från regeringens sida sin tillit till marknadskrafterna. Man hoppas på att order skall strömma exempelvis till exportindustrin och därmed sätta fart på hjulen igen. En kommande högkonjunktur hoppas man också skall bidra härtill. Nu har ju arbetslöshetssiffran under hela senare delen av 1970-talet varit hög — oavsett konjunktur.

I båda fallen anser jag att regeringens politik borde ha varit betydligt aktivare. Vad som måste till är ju en offensiv statlig politik med satsningar både på ny samhällsägd industri och på en fortsatt utveckling av den offentliga sektorn. Vpk har också i olika sammanhang här i riksdagen skisserat innehållet i en sådan politik, och nu senast har Carl-Henrik Hermansson redogjort för vår politik i sitt inlägg i denna debatt. När det sedan gäller mera kortsiktiga åtgärder redovisar arbetsmarknadsministern i svaret de satsningar man hittills gjort från regeringens sida. Och det var i och för sig kända fakta. Det är satsningar som ju visat sig otillräckliga. Arbetslösheten stiger fortfarande i landet. I Älvsborgs län har man, som jag sagt, använt sig av de medel som hittills ställts till förfogande. Det har enbart påverkat situationen marginellt, och man räknar från länsarbetsnämnden med att arbetslöshetssiffrorna ytterli gare kommer att stiga under november och december. Det man är i behov av i Älvsborgs län just nu är bl.a. ytterligare statliga medel till beredskapsarbeten, och det kravet har arbetsmarknadsministern redan ställts inför vid sitt besök i länet. Länsarbetsnämnden har också upprepat denna framställning till AMS om ytterligare 80 milj.kr. för sysselsättningsskapande åtgärder. Jag vill fråga arbetsmarknadministern om regeringen vid sin förnyade prövning kommer att bifalla detta krav från Älvsborgs län. Jag tänker inte ta upp några siffror från länet. Jag har redovisat dem i min interpellation. I stället vill jag ta upp några andra konkreta frågeställningar som har betydelse för sysselsättningen i Älvsborgs län. Det första området är teko. Att tala om arbetslöshetsproblem i Älvsborgs län utan att beröra teko är en omöjlighet. För södra länsdelen är tekoindustrin fortfarande en basnäring. Den bör enligt vår mening fortsätta att vara det, men det fordrar en helt annan tekopolitik från regeringens sida. Eftersom vi skall ha en tekodebatt om några veckor här i kammaren, skall jag inte ta upp de mera principiella frågorna. Men redan nu måste åtgärder vidtas snabbt för att inte situationen ytterligare skall förvärras. Just nu är 627 personer varslade om uppsägning vid Eisers fabrik i Borås. Det är nödvändigt att staten skjuter till de medel som behövs så att varslen kan dras in och verksamheten fortsätta. Jag vill med anledning av det ställa två frågor till arbetsmarknadsministern: Inser inte regeringen att det blir billigare att täcka Eisers förluster och låta verksamheten fortsätta än att tvinga ut människor i arbetslöshet alternativt beredskapsarbeten? Är regeringen medveten om vilka risker tekoindustrin löper i stort om varslen får träda i kraft? En fortsatt nedgång för tekoindustrin innebär ju att människor inte vågar satsa på teko, man utbildar sig inte inom den branschen. Och det innebär att även livskraftiga industrier kommer att få problem. Det är alltså hög tid att vända trenden. Att rädda jobben vid statliga Eiser måste vara första steget. Jag vill också ta upp situationen inom den offentliga sektorn. Älvsborgs län har förvisso inte varit särskilt gynnat när det gäller utlokalisering av statliga verk. Statens provningsanstalt har dock utlokaliserats till Borås. Därmed är också grunden lagd för att utveckla den delen av statlig verksamhet i Borås. Det är ju fullt möjligt att dra nytta av den tekniska utrustning som redan finns vid provningsanstalten och exempelvis inrätta en forskningsstation i anslutning till den. Jag vill därför fråga om regeringen har några planer i den riktningen. Statliga satsningar inom energisektorn måste ju till om folkomröstningens beslut om avveckling av kärnkraften skall genomföras. För Älvsborgs län, som är både skogoch torvrikt, skulle en medveten satsning på dessa energikällor innebära åtskilliga nya arbetstillfällen. Det har också folkkampanjen i länet visat. Men initiativ i den vägen väntar vi fortfarande på från regeringens sida. En annan sektor, byggverksamheten, är ett viktigt arbetsmarknadspolitiskt instrument, eftersom den dels direkt ger jobb åt byggnadsarbetare, dels indirekt ger sysselsättning åt övrig industri. I Älvsborgs län väntas arbetslösheten bland byggnadsarbetare att bli mycket stor under vintern. Från länsarbetsnämndens sida vill man tidigarelägga byggandet av riksväg 41 mellan Borås och Varberg. Kommer regeringen att medverka till att så kan ske? Allt är också klart för att starta Vattenfalls bygge i Trollhättan. Vad som behövs är regeringens klarsignal. Och jag frågar: Kommer den klarsignalen? Ett annat stort projekt som skulle ge 250 byggnadsarbetare jobb i fem år är det s.k. NÄL-projektet, att bygga Norra Älvsborgs lasarett. Det är en landstingsfråga, och landstingets borgerliga ledamöter har skrinlagt projektet. Men jag vill mera generellt fråga arbetsmarknadsministern om just landstingens roll när det gäller att bekämpa arbetslösheten. Borde inte landstingen starta nödvändiga projekt för att på sitt sätt bidra till att lösa den svåra arbetslöshetssituationen? Slutligen en frågeställning som har marginell sysselsättningseffekt men desto större betydelse för arbetsmiljön. Situationen på arbetsförmedlingarna i Älvsborgs län börjar nu bli olidlig. Man har helt enkelt inte tillräckligt med personal för att klara denna situation med ideliga nya varsel och rekordhög arbetslöshet. Säkerligen är situationen likartad över hela landet. Vi har ju nyss hört Hans Petersson i Hallstahammar redogöra för läget i Västmanland. Det finns inga medel för att anställa mer personal, heter det, men nog måste regeringen ta detta under omprövning och ge möjlighet till en personalökning vid arbetsförmedlingarna med tanke på att situationen så drastiskt försämrats. Min sista fråga till arbetsmarknadsministern är därför: Har regeringen några sådana planer? Allra sist en reflexion. Arbetsmarknadsminister Eliasson kommer förstås att slå ifrån sig alla konkreta krav med hänvisning till att de kostar pengar. Motrepliken kan jag ge redan nu: Det är ett oerhört samhällsekonomiskt slöseri att låta människor gå arbetslösa. Och det finns ju pengar till exempelvis momssänkning på lyxvaror och till att sänka skatten för höginkomsttagare. Vpk har i sin motion med anledning av det senaste besparingspaketet föreslagit att åtgärder vidtas mot arbetslösheten och anvisat medel. Vad man kan hoppas är att riksdagen följer den linjen och inte regeringens. I så fall kommer det att finnas pengar.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Av svaret framgår att arbetsmarknadsministern inte tänker göra något särskilt för att förbättra den bistra och hotfulla arbetsmarknadsoch sysselsättningssituationen för Göteborgs och Bohus läns befolkning. Framför allt tänker inte arbetsmarknadsministern och hans regering göra något för att påverka den industristrukturella bilden, de strukturella särdrag som industrin i regionen har fått genom utvecklingen och som är den största orsaken till den nuvarande situationen. Han nöjer sig med att passivt vänta och hoppas på att arbetslöshetssiffrorna inte skall slå nya rekord den kommande vintern. Regeringens initiativ och aktiva insatser vänder sig åt ett helt annat håll. Med skattemedel, genom olika former av subventioner, bidrag och stimulansåtgärder, påskyndar och underlättar man strukturomvandlingen, dvs. den medvetna strukturella anpassningen av Göteborgs industri, till den internationella marknaden. Strukturomvandlingen för Göteborgsregionen har inneburit en markant ökning av utlandsberoendet. Mer än 60 96 av Göteborgsföretagens produktion går på export. Det gör att produktionen är särskilt känslig för internationella konjunkturella svängningar och priser. Strukturomvandlingen har inneburit en stark monopolisering och multinationalisering av den svenska och göteborgska industrin. Det har i sin tur medfört en ökad utlandsetablering med den större andelen investeringar utomlands. Och där kan man säga att regeringens politiska syfte, att genom bidrag och subventioner till exportindustrin öka dess vilja till investeringar och på så sätt öka sysselsättningen, har krönts med framgång. De svenska företagen har ökat antalet anställda med 100 000 de senaste tio åren. Det är bara det att de ökar antalet anställda utomlands, dit stora delar av industriinvesteringarna också går. För Göteborgsregionens del har den utvecklingen inneburit att industrisysselsättningen har minskat med över 20000 arbetstillfällen sedan mitten av 1960-talet och väntas minska ytterligare. Utlandsetableringen har inneburit att våra industrier har förvandlats till sammansättningsfabriker, och en stor del av de komponenter som exempelvis Volvo använder för sin biltillverkning kommer från underleverantörer utanför Göteborg. Hela 50 76 importeras från utlandet. Den här strukturomvandlingen innebär att Göteborgsregionen håller på att avindustrialiseras. Av 165 industriföretag med minst 50 stycken kollektivanställda 1950, fanns det endast 33 stycken kvar 1978. Herr talman! Jag vill ställa en fråga till arbetsmarknadsministern. Den strukturella omvandling som den svenska industrin genomgår har haft de negativa effekter som jag nyss har beskrivit. Den har inneburit ökad kapitalkoncentration, ökad monopolisering, ökad multinationalisering, utlandsetablering och kapitalexport. Den har också inneburit de förändringar i industrins struktur som jag tidigare har beskrivit med motsvarande alarmerande effekter på arbetsmarknaden och sysselsättningen. Regeringens politik syftar till dels att inte påverka och styra den pågående strukturomvandlingen, dels att stimulera och påskynda densamma. Anser inte arbetsmarknadsministern att alla de negativa effekter strukturomvandlingen har haft kommer att förstärkas om strukturomvandlingen tillåts fortsätta på samma sätt? Herr talman! Arbetslösheten i Göteborgsregionen har stigit under senare delen av 1970-talet. Under första hälften av 1970-talet var det genomsnittliga antalet arbetslösa och personer som var föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder ca 10000 per månad.

Av de arbetslösa var mer än 5 000 ungdomar under 25 år och 7 700 var kvinnor. Göteborgs näringslivssekretariats prognos över efterfrågan på arbetskraft i Storgöteborg visar att antalet personer i arbetskraftsåldern kommer att öka med nära 20 000 fram till 1985. Samtidigt kommer antalet arbetstillfällen att minska med ungefär 2500. Vid mitten av 1980-talet kommer det alltså att fattas 30 000 jobb i Göteborgsregionen, trots att man räknar med att ytterligare 6 000 personer kommer att förtidspensioneras av arbetsmarknadsskäl. Regeringen bemöter den sitautionen genom en åtstramningspolitik som slår igenom på arbetsmarknadspolitikens område. I september 1979 var mer än 13 000 personer i Göteborgs och Bohus län föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, medan antalet i september 1981 hade sjunkit till 9 000. Dessutom försämras villkoren för det statliga lokaliseringsstödet till de fyra nordligaste Bohuskommunerna från årsskiftet. Och det finns risk för att det generella stödet i området kan slopas helt under 1982. Herr talman! När jag väckte min interpellation hade jag små förhoppningar om att arbetsmarknadsministern skulle vara villig att seriöst diskutera strukturomvandlingen i den svenska industrin och dess förhållande till arbetsmarknadsläget för Göteborgsregionen.

När arbetsmarknadsministern och hans regering går ut till folket och säger att arbetslösheten beror på att vi — hela landet — befinner oss i en ekonomisk kris talar han inte om hela sanningen. De tusentals arbetslösa ungdomarna befinner sig inte i någon kris, de varvsanställda, de anställda inom skogsoch stålindustrin, de tusentals permitterade arbetarna befinner sig inte i någon kris. Det som befinner sig i kris är det kapitalistiska ekonomiska systemet, det system som regeringens politik syftar till att i första hand slå vakt om. En fråga som ställs och som arbetsmarknadsministern borde besvara är följande. Här i landet finns det en utvecklad produktionskapacitet. Vi har en utvecklad teknologi. Vi har också tusentals arbetslösa som inte önskar annat än att få ett meningsfullt arbete. Vi har vidare en mängd arbetsuppgifter och behov. Vad beror det på att vi inte kan utnyttja de resurserna för att tillfredsställa våra behov, utan låter folk gå arbetslösa?

Herr talman! Också jag tackar för svaret, som dock inte kan anses tillfredsställa vare sig mig som frågare eller smålänningarna. Det räcker ju inte att ett antal kronor används till konstgjord andning för ett antal arbetslösa. Man måste vidta åtgärder för att hindra att arbetslöshet uppkommer, man måste få hjulen att rulla. I Smålandslänen finns enligt de senaste uppgifterna sammanlagt 25 753 arbetssökande. Industriminister Åsling har vid något tillfälle sagt att norrbottningarna måste bli litet av smålänningar i fråga om företagsamhet. Och visst är det skillnad mellan Norrbotten och Småland när det gäller företagsverksamheten. Men det beror säkert mera på samhällsstrukturen än på de individer som bor i de olika delarna av landet. I samhällsstrukturen finns stora skillnader mellan Småland och Norrbotten. Småland består av en mängd inte särskilt stora orter, orter som ibland domineras av ett enda företag och ibland av ett stort antal små företag med få anställda, varför även små förändringar i sysselsättningsläget slår hårt. Den relativt goda tillgången på skogsareal har i stor utsträckning präglat sysselsättningen i Småland. Tillgången på skog var exempelvis nödvändig för glastillverkningen, och glasbruken växte upp ganska tätt. Den negativa utvecklingen inom glastillverkningen under senare år har behandlats i riksdagen vid ett flertal tillfällen. Trots under 1970-talet fattade beslut om åtgärder för att rädda glastillverkningen fortsätter nedläggningen och minskningen av antalet sysselsatta inom glasbruken. De stora koncernernas makt över glasbruken utgör i dag ett hinder för en positiv utveckling av glasindustrin. De stora bolag som nu härskar i glasriket har endast en målsättning: att ta ut så stora vinster som möjligt. Därför går deras s.k. utvecklingsplaner ut på ytterligare rationaliseringar, flera robotar och mekanisering av glasindustrin. Ett konkret exempel. Emmaboda Glasverk skall nu enligt företagsledningen göra den första ordentliga satsningen på tio år. 13 milj.kr. skall investeras i Emmaboda. Resultatet av investeringen blir att ytterligare mellan 10 och 20 personer mister sina jobb, eftersom investeringen gäller en ny arbetsprocess. Man kommer med detta allt längre bort från den sysselsättningsgaranti som var förutsättningen för att det franska bolaget Saint Gobain fick ta över Emmaboda Glasverk. Detta är bara ett exempel. Med den pågående mekaniseringen och den ökade maskintillverkningen inom glasindustrin följer en yrkesmässig och kulturell utarmning av hela glashantverket med risk för att hela detta hantverk kommer att dö ut i vårt land. Det är med det konstnärliga hantverket som de småländska glasbruken är konkurrensmässiga. Denna konkurrenskraft håller vi nu på att avhända oss dels genom att duktiga glashantverkare i ökad omfattning flyttar utomlands, dels genom mekaniseringen av glastillverkningen. Vänsterpartiet kommunisterna har vid upprepade tillfällen i motioner ställt förslag som skulle kunna vända den nuvarande glaskrisen till en positiv utveckling. Samhället måste ta över ägandet av de stora glaskoncernerna och stödja löntagarkooperativ av de mindre glasbruken. Importbegränsningar är nödvändiga inom den manuella glasindustrins produktområde liksom upprättandet av ett gemensamt exportbolag som handhar marknadsföringen. Och staten borde kostnadsmässigt svara för utbildningen inom glasindustrin. Detta är förslag som helt ligger i linje med de krav som de anställda inom glasindustrin har ställt. För att fortsätta med Emmaboda så är det en typisk ort där två utlandsägda företag har dominerat, Emmaboda Glasverk och Flyckt AB. Dessa företag har styrt kommunens bebyggelse och investeringar, som har skett helt i företagens intresse. När sysselsättningen nu minskar tar företagen inget ansvar, då är det skattebetalarna som får stå för kostnader som de egentligen inte har någon nytta eller något intresse av. Det finns många liknande exempel. Träindustrin är ett annat område — också beroende på skogstillgången — som har dominerat Smålandsindustrin. Också här finns ett stort yrkeskunnande, bl.a. när det gäller möbeltillverkningen. Denna industri är beroende av att det byggs i landet, och byggandet ligger som vi vet på en mycket låg nivå. De höga räntorna och det försämrade sysselsättningsläget påverkar byggnationen negativt och innebär att situationen för hela byggvaruindustrin blir allt allvarligare. Men sysselsättningen här påverkas också av en ökad import på detta område.

Man bör också ha i minnet att 1970 byggdes 106 600 lägenheter och 1980 bara 48 600. Detta är väl ganska anmärkningsvärt i ett land där vi har både råvaror och ett stort yrkeskunnande. I Kronobergs län har exempelvis IKEA och KF stora lager och affärer för möbler. Men möbeltillverkningen är till stor del förlagd utanför landet. Virserum i Kalmar län är ett typiskt möbelindustrisamhälle. Där fanns för inte så länge sedan ett femtiotal små, mellanstora och relativt stora möbelfabriker. Där har nu den sista fabriken lagt ner sin verksamhet. Samma bild upprepas över hela Småland. Gång på gång får smålänningarna konstatera att idéer stjäls och kommer tillbaka för försäljning på den svenska marknaden, tillverkade t.ex. i Taiwan. Risken med avrustningen av träindustrin är att även om byggandet skulle komma i gång, finns då inte den kapacitet som behövs för att möta efterfrågan. Särskilt svår är sysselsättningssituationen i Smålands inland. De små kommunerna Vetlanda, Eksjö, Uppvidinge, Högsby, Vimmerby och Hultsfred drabbas hårt av sysselsättningsminskningen. Befolkningsunderlaget minskar, ungdomen tvingas flytta och skattetrycket på kommunerna ökar. Genom att orterna är så små drabbas hela samhällsfunktionen vid nedläggning: skolor, butiker, sjukoch hälsovård och övrig service som är helt beroende av att sysselsättningen hålls uppe. För att få behålla sysselsättningen går kommunerna företagen långt till mötes i deras ställda krav och vidtar alltmer drastiska åtgärder, som man ibland dyrt får betala när företagens vinstintresse inte uppfylls och de lägger ner eller flyttar sin tillverkning. Kommuner drar sig inte för att med allt generösare villkor ”ragga” företag från varandra. Skattebetalarna får stå för fiolerna i slutändan. I de kommuner jag förut nämnde startades ett intressant projekt för inte så länge sedan, som berör samtliga län i Småland plus Kinda kommun i Östergötland. LO-sektionerna var den drivande kraften, men samverkan uppnåddes även med länsoch kommunmyndigheter, näringsliv och de politiska partierna. Gemensamt för detta område var att skogsoch träindustri utgjorde huvuddelen av sysselsättningen. Projektet kallades Inlandsovalen och syftade till att skapa nya utvecklingsmöjligheter för detta område, som drabbats hårt av strukturomvandlingen. Ett omfattande åtgärdsprogram utarbetades, bl.a. en lokalisering av basindustri till det område som omfattades av Ovalen, ökade ekonomiska medel till länens utvecklingsfonder, utbyggnad av kommunikationerna, satsning på Östersjöhandeln, träteknisk utbildning och forskning samt strukturering av träindustrin, framför allt småhusbranschen. Just när det gäller småhusbyggandet borde det finnas stora möjligheter. Många länder som tidigare byggt stenhus satsar i dag i ökad omfattning på trähus av olika orsaker, bl.a. av hänsyn till energisparande. Vpk motionerade i frågan och föreslog att Inlandsovalen skulle bli ett regionalpolitiskt försöksprojekt. Motionen avslogs av riksdagen med en dålig motivering. Men Inlandsovalen lever fortfarande vidare, och det finns möjligheter för regeringen att gå in och stödja projektet. Vad man kräver är inte ett subventionerat näringsliv utan en hjälp till självhjälp i en hårt drabbad region. Smålänningarna är ju kända för att vara uppfinningsrika, envisa och tålmodiga. Det finns också väl utarbetade planer på sysselsättningsskapande projekt i samtliga län. Men vad de behöver är stöd för att komma i gång. Man måste frigöras från de ofta utländska multinationella storbolag som köper, säljer och lägger ner företag då profiten inte är tillräcklig. De anställda vill inte längre vara brickor i ett sådant spel. De måste få en chans till trygghet i anställningen. Jag har de senaste veckorna gått igenom Smålandspressen och kunnat konstatera att det inte gått en dag då inte ett eller flera företag varslat om nedläggning, permittering eller minskning av antalet anställda. Enbart i Gislaveds kommun, för att ta ett exempel, har 25 företag haft MBL förhandlingar om permitteringar och korttidsvecka. Hur illavarslande utvecklingen är tycker jag bekräftas av den diskussion som nu pågår om att en järnväg där det för några år sedan investerades 20 milj.kr. för upprustning nu hotas av nedläggning — en boll som också ligger hos regeringen. Alla som har rest i Småland vet att kommunikationerna där redan i dag är speciellt dåliga. Det finns stora krav på förbättringar. Jag vill fråga om arbetsmarknadsministern delar min uppfattning, att ett beslut om nedläggning av järnvägen ytterligare skulle försvåra situationen för industrierna — det skulle bli ännu svårare att fungera och få företag att etablera sig där. Smålänningarna förväntar sig konkreta åtgärder från regeringen för att hindra utarmningen av sysselsättningen i deras län. Det var ju vad min fråga gällde, men den är givetvis obesvarad.

Herr talman! Jag tackar för svaret på interpellationen. 5 741 personer är nu öppet arbetslösa i Kopparbergs län. Det är 300 fler än i september. Närmare 5 000 är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det innebär att över 10 000 människor nu är utan ett ordinarie arbete. Lägg därtill att länsarbetsnämndens prognos pekar på att de öppet arbetslösa i vinter blir ca 7 000. Då kan vi säga att läget är allvarligt. Vi vet att arbetsmarknadspolitiska åtgärder har vidtagits och att arbetslösheten är hög detta till trots. Det finns 44,5 milj.kr. för beredskapsarbeten, och ändå blir arbetslösheten hög. Nu går det 15 arbetslösa på varje ledigt arbete i Dalarna. Antalet lediga jobb är nere i 382. Arbetsmarknadsministern har svarat på min första fråga, nämligen om man kan förhindra en ökad arbetslöshet. Jag kan konstatera att de åtgärder som regeringen vidtar inte räcker till. På min andra fråga, om de arbetslösa och de som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder skall få ett arbete, har jag inte fått något svar. Jag kan tolka detta på två sätt: antingen har regeringen inte något svar att ge på frågan — man är handlingsförlamad — eller också accepterar regeringen den gamle folkpartiledaren Bertil Ohlins tes att vi skall ha en 5-procentig arbetslöshet. Jag refererade i den allmänpolitiska debatten till arbetsmarknadsminister Eliassons besök i Dalarna för nu drygt en månad sedan, då han hurtfriskt prisade regeringens sysselsättningspolitik och sade att ingen skulle behöva ”huppa i älva”. Men frågan är nu inte om man skall hoppa eller inte. Efter att ha läst svaret på interpellationen måste jag fråga mig om inte regeringens hela industrioch sysselsättningspolitik borde förpassas till ”älva”. Hela Dalarna håller på att utarmas. Dalarnas basnäringar förtvinar. Storfinansens spel med gruvoch stålpolitiken är förödande. SSAB:s företagsekonomiska planer grundar sig inte på samhällsbehoven. De skadar folkhushållet och drabbar gruvoch stålorterna hårt. De mindre handelsstålverken och specialstålsindustrin tillåts agera utan samordning och utan att ta till vara råvarubasen. Gruvbrytningen har lagts ned på många håll, och det hotas med ännu fler nedläggningar, vilket skapar problem med tanke på de resurser och det kunnande som finns på de här orterna. Följden blir arbetslöshet och utarmning. Stora Kopparberg och Gränges tjänar stora pengar på sina manipulationer med staten. Genom statens vattenkraftsrörelse rinner kapitalet både ur länet och ur landet. Skogsråvaran används i privat vinstintresse dels av skogsbolagen genom rovdrift och kalhyggen, dels genom för liten avverkning i syfte att driva upp priserna, med arbetslöshet och bristande vidareförädling som följd. Byggandet av bostäder och objekt inom den offentliga och industriella sektorn ligger på en mycket låg nivå. Följden är ju att arbetslösheten blir väldigt hög. Bristen på en statlig industripolitik, inriktad på samhällsbehoven, visas drastiskt genom Statsföretags nedläggningslinje i Stollbergsgruvan och ASSI:s strukturanpassning till Wallenbergsägda Swedish Match, med nedläggning som följd. Detta är bara några exempel på hur storfinansen styr utvecklingen av branscher och orter i Dalarna. Samtidigt som industriproduktionen går ned och investeringarna stagnerar uppvisar flera bolag, verksamma i Dalarna, starkt förbättrade resultat, t.ex. ASEA, Stora Kopparberg och Atlas Copco. Aktiebörsen jublar. Det är ju ett av kapitalismens kännemärken att samtidigt som man har produktionskris med arbetslöshet som följd kan företagen till viss del gå bättre. Om vi går igenom bransch för bransch — eller område för område — finner vi att det inte finns stort hopp för det här länet. Skogsbruket, som tidigare har varit stabilt, kan nu råka ut för svårigheter genom att avsättningen för trävaror inte är så stor. Sågverken visar en nedgång, och den nedgången fortsätter. 600 personer inom sågverksindustrin varslas om uppsägning eller permittering. Snickerioch trähusfabrikerna har det mycket svårt. Under 1981 har 355 arbetstagare varslats om uppsägning och 430 varslats om permittering — och det kan bli fråga om uppsägning för nästan alla. Inom byggnadsverksamheten lutar det mot att 1000 byggnadsarbetare kommer att vara arbetslösa under perioden. I gruvindustrin hotas den sista järnmalmsgruvan — i Grängesberg. För sulfidmalmsgruvorna är det något bättre, men Stollbergsgruvan läggs ned, varvid 90 jobb förloras. Inom verkstadsindustrin, som skulle vara den expansiva sektorn, kan man hålla ställningen. Orderingången är så stor att man klarar sig. Men man ser problem under första halvåret 1982. Den fulla sysselsättningen kan i bästa fall upprätthållas. I fråga om stålverk och järnbruk är det rena katastrofen. Sammanslagningen av Smedjebackens Valsverk och Boxholms Bruk betyder att arbeten för 100-150 personer försvinner i Smedjebacken. Genom strukturomvandlingen i Domnarvets Jernverk, som skall gå i mycket snabb takt, skall arbetsstyrkan minskas från 5 100 personer till under 4 000 personer. Och det understöds av landets industriminister, som i proposition 56 just föreslår detta. Massaoch pappersindustrin kan hålla ställningarna, men det blir inga nya jobb. När det gäller textil-, konfektionsoch skinnindustri är sysselsättningen redan så låg att man där knappast kan förlora några fler jobb. För handel och lager blir det en volymminskning. Tillgången på lediga platser under den här perioden är mycket låg. Inom kontor och förvaltning finns det inte heller några jobb. Transportnäringen räknar med stor kris och inga jobb. Inom undervisningen blir det inte heller några nya jobb. Grafisk industri kan klara sig. När det gäller hälsooch sjukvård samt barnomsorg råder det överskott på sjukvårdsbiträden, undersköterskor och läkarsekreterare. Inom äldreomsorgen föreligger under perioden inga rekryteringsbehov. Kommunernas och landstingens budget tillåter f. n. inga personalökningar. Det är alltså rena katastrofen, om man bor i Dalarna. Då räcker det inte med småinsatser — som vi fått redovisade i svaret från arbetsmarknadsministern — om man skall hävda rätten till arbete. Jag kan sammanfatta läget på följande sätt: Sysselsättningen inom hela tillverkningsindustrin viker. Sysselsättningen inom den offentliga sektorn, handel och service stagnerar eller viker. Ungdomarna kommer att drabbas särskilt hårt. Kvinnornas läge på arbetsmarknaden försvåras ytterligare. Det kanske nya momentet: Män mellan 25 och 64 år blir nu i allt större utsträckning arbetslösa. Dalarnas kris är ingen tillfällig kris. På kort sikt är utbildning och beredskapsarbeten bra. Men på längre sikt behövs varaktig och för samhället meningsfull sysselsättning. Frågan är vilka åtgärder en regering kan vidta som helt förlitar sig på att de s.k. fria marknadskrafterna skall klara upp det hela. Vpk har i flera sammanhang föreslagit investeringar och industrialiseringsprogram. Det behövs pengar till detta. Jag skulle för min del med glädje hälsa att dessa industrialiseringsprogram kom till stånd, att de kunde byggas upp med de resurser som finns i dag i fråga om investeringsmedel, t.ex. samhällsfonder och löntagarfonder, att de fick en så decentraliserad karaktär att de kunde ge sysselsättning, att arbetarna med t.ex. löntagarfonder i företagen fick ett inflytande och kunde styra investeringarna så att det blev arbete. Jag tror att det är viktiga inslag i sysselsättningspolitiken framöver att de arbetande själva kan disponera över de resurser som skapas i samhället. Jag återkommer till frågan: Kan regeringen — och avser regeringen att — vidta sådana åtgärder att de 5 741 arbetslösa och de närmare 5 000 som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan ges ett ordinarie arbete? Till sist skulle jag vilja fråga arbetsmarknadsministern om inte regeringen kan — till viss del, kanske på alla sex punkterna — ställa på upp på det som länsstyrelsen i Kopparbergs län har föreslagit, vilket till viss del — och kanske bara till en liten del — kan förbättra sysselsättningsläget.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret och förutsätter samtidigt att han avseende aktuella län är beredd att ge mera specifika muntliga svar på de följdfrågor som kommer att ställas i mitt anförande. Detta är nödvändigt, därför att det kollektiva svaret till ett stort antal interpellationer måste ha blivit mycket allmänt hållet. Och det är det också. Vad gäller vpk:s allmänna politiska syn hänvisar jag till vad C.-H. Hermansson sade i sitt anförande vid inledningen av den här debatten; det tänker jag inte upprepa. Jag har ju ställt samma frågor till arbetsmarknadsministern avseende åtgärder för ökad sysselsättning i två län, Skaraborgs län och Örebro län. Jag börjar med att ta upp mitt grannlän Skaraborgs län. Vad gäller industrisysselsättning är Skaraborgs län i hög grad beroende av aktiviteten inom byggbranschen. Denna aktivitet är nu låg, och därför har de av denna bransch beroende industrierna i Skaraborgs län svårigheter med sysselsättningen. Under januari och februari 1982 räknar man med en byggarbetslöshet i landet som kan komma att uppgå till ungefär 13 000. I Skaraborgs län räknar man med ca 400 arbetslösa byggarbetare vid den tiden. De skulle utgöra ca 13,5 96 av arbetskraften. Det är nödvändigt att man från regeringshåll gör något åt detta. Ökad aktivitet i byggbranschen ger positiva effekter också inom andra branscher, i synnerhet då inom byggmaterialindustrierna i Skaraborgs län. Den låga aktiviteten på byggområdet har redan lett till att vissa industrier inom Skaraborgs län tvingats permittera folk, införa korttidsveckor och vidta andra åtgärder som lett till arbetslöshet inom länet. På köksinredningssidan berörs bl.a, Star i Lidköping, Marbodal i Tidaholm och Electrolux i Mariestad. Möbelindustrin i Tibro berörs. På isoleringssidan berörs Rockwool i Skövde. Men det är inte bara den byggberoende sysselsättningen i länet som haft en svag utveckling. Man befarar — som jag anfört i motiveringen i min interpellation — att arbetslösheten i länet kan komma att stiga till omkring 6 000 personer i vinter eller till 5-6 20 av arbetskraften. Länsarbetsnämnden har i sin skrivelse till AMS framhållit det allvarliga läget och krävt ökade anslag till beredskapsarbeten under vintern. Det gäller alltså att snarast få i gång byggandet i landet för att öka avsättningen på byggmaterial, och det gäller att få mera pengar till beredskapsarbeten. Som jag också anfört i min interpellation kostar de sysslolösa pengar för samhället. Det borde då vara förnuftigare att lägga till litet grand till det understöd som ändå måste utgå och få något nyttigt uträttat i form av beredskapsarbeten. På längre sikt måste det föras en näringspolitik som skapar varaktiga och trygga jobb. Men ni lär väl inte hinna fram till det före eller under vintern. Jag övergår sedan till att ställa de länsspecifika frågor som jag hoppas att arbetsmarknadsministern kan svara på sedan alla haft sina inledningsanföranden. Det är två frågor beträffande Skaraborgs län. 1. Innebär de 12,5 miljoner som redovisas i svaret en väsentlig nedprutning av länsarbetsnämndens krav — vilket jag befarar? 2. Är arbetsmarknadsministern beredd att stimulera byggverksamheten i landet under den instundande vintern, så att avsättningen på byggmaterial kan öka? Jag övergår nu till att kommentera arbetsmarknadsministerns svar i vad avser Örebro län. Örebro län, mitt hemlän, ligger mitt i landet som ett inlandslän. Jag har länge hävdat att det måste föras en näringsoch sysselsättningspolitik som fördelar sysselsättningen så jämnt som möjligt över landet. Det betyder att också inlandet måste komma i fråga för lokalisering av ny industri och vid utbyggnad av redan befintlig industri. Örebro län har haft och har fortfarande känning av de strukturproblem som arbetsmarknadsministern talar om i sitt kollektiva svar. Skoindustrin, som ännu för något årtionde sedan sysselsatte många tusen människor, är i dag nästan utplånad. Örebros sista skofabrik har nyss lagts ned. Stålindustrin, som är viktig inom länets Bergslagsdel, har bantats och hotas av ytterligare bantning. Kilstaverken i Karlskoga har under ett årtionde dragit ned antalet sysselsatta med upp mot 1 000. En betydande neddragning har också skett vid Degerfors järnverk, som ingår i den skuta som industriministern vid ett visst tillfälle sade att vi hade fått klar. Tlänets norra del, där svårigheterna är störst, har martinugnen i Hällefors lagts ned, med många förlorade jobb som följd. Vid samma företags fabrik i Bångbro arbetar man korttidsvecka. Det gäller alltså SKF. I år har också länets sista järnmalmsgruva, Stråssagruvan, lagts ned. Att man genom pressmeddelande sagt att det blir fem sex heltidsjobb med regionalpolitiskt stöd inom trädgårdsbranschen i närbelägna Storå är en ringa tröst. Det leder mig nästan till att säga samma sak som i ett TV-program jag såg nyligen, som handlade om historisk tid i Sverige. Det var tidig medeltid, och prästen gick runt och hämtade upp pengar till kyrkan. Till slut fick han en liten silverslant och sade: Ändå något. Det kan jag säga också om den här lokaliseringen. Jag vill visserligen inte uttrycka min ringaktning över att det blir fem sex nya jobb — något är det ju — men det behövs större tag. På skogssidan finns både negativa och positiva inslag. Det positiva är att Frövifors bruk byggts ut och blir kvar i drift. Det negativa är att Örebro pappersbruk har svårigheter, att flera sågverk har lagts ned och att det moderna sågverket vid Valåsen i Karlskoga har svårigheter med att avsätta virke. Jag vill också ta upp ett par frågor som är speciella så till vida att de gäller statens ansvar för sysselsättningen på resp. plats. Det är frågor som är annorlunda på det viset att de inte är akuta i dag. Jag ligger liksom före i tiden och ställer frågor om framtiden som kan te sig litet hypotetiska — men det måste ju vara bättre att vara ute i tid när man ställer en fråga än att komma när det redan är kris. Den ena frågan gäller Boforsverken i Karlskoga. Där sysselsätts ca 8 000 människor. Kommunen är helt beroende av denna industri, som står och faller med tillverkning av försvarsmateriel. Staten bestämmer om både svenska köp och svensk export av sådan materiel. Är staten beredd att ta sitt ansvar för sysselsättningen, om denna typ av tillverkning måste dras ned eller rent av stoppas — det har alltså inte skett än, men om det blir så? Det är viktigt att få svar på denna fråga, bl.a. för Karlskoga kommun. Som kanske enda ”positivt” inslag kan jag nämna att det finns en industriledare här i landet, Boforschefen, som säger att han kan skapa många nya industrijobb, om han får exportera vapen mycket friare än i dag. Om vi skall göra detta är en helt annan fråga. Jag vill i alla fall nämna saken. Den andra frågan är av mindre dimension, men är ändå av intresse lokalt. Det gäller infanteriregementet I 3 i Örebro. Mycket talar för att detta regemente riskerar att bli nedlagt om några år. Det kämpas för att det skall få vara kvar, men det kan ju bli nedlagt. Är staten också här beredd att ta sitt ansvar för sysselsättningen? Kan exempelvis en utökning av den redan etablerade verksamheten inom SCB, alltså statistiska centralbyrån, utökas i Örebro? Örebro kommun är säkert intresserad av att få veta, om det kan bli så. Slutligen vill jag framhålla att länsstyrelsen i Örebro har upplyst om att styrelsens möjligheter att stödja ny sysselsättning i länets mest utsatta norra del, särskilt Ljusnarsbergs kommun, kommer att minska, om propositionen om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. i denna del godkänns av riksdagen. Det är alltså samma problem som Alexander Chrisopoulos anmälde beträffande norra Bohuslän. För båda länen gäller att antalet beredskapsarbeten har ökat under den gångna månaden, vilket harlett till att den öppna arbetslösheten i Skaraborgs län och Örebro län inte har ökat. Men om dessa ökade insatser i form av beredskapsarbeten inte hade gjorts, hade den öppna arbetslösheten ökat i bägge dessa län. För det första: Får jag tolka uppgiften i svaret om 15 milj.kr. i beredskapsmedel till Örebro län så, att länet har fått bara hälften av de 30 milj.kr. som enligt uppgift begärts genom AMS? För det andra: Kan de anställda inom försvarsmaterielindustrin påräkna att staten ytterst tar ansvar för deras sysselsättning i framtiden? För det tredje: Kan Örebro påräkna ny statlig sysselsättning, exempelvis inom SCB, om I 3 i framtiden skulle läggas ned?

Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret och noterar att han tycks dela den oro för arbetslösheten som här kommer till uttryck. När jag sitter här och lyssnar kommer jag att tänka på Selma Lagerlöf och hennes bok ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Resan börjar längst i söder och ger en överblick över hela Sverige. De bilder av Sverige som Selma Lagerlöf förmedlade var enligt min mening betydligt ljusare och gladare än de bilder som här har förmedlats men som representerar en krass verklighet. Tidigare var arbetslöshetsproblemen förknippade med Norrland. Under 1960-talet var det ett stort sug av arbetskraft söderut. Det skedde en kraftig utflyttning från Norrland, och det uppkom regionala problem. Dessa regionala problem växte och blev så småningom politiskt intressanta för partierna i hela landet. Vi fick den moderna regionalpolitiken, som trots sin begränsning avsatt en del positiva resultat. Förr var alltså arbetslösheten en Norrlandsfråga, en regional fråga. I dag är den en fråga för hela landet, en riksfråga.

Från denna inledning som jag gjort som norrlänning representerande Norrland här i dag — jag får medge att även Gävleborgs län är en del av Norrland och att det därför varit en norrlänning uppe här tidigare i talarstolen — skulle jag vilja börja med att kommentera läget i Västernorrland. Sedan 1960 har länet förlorat 6 000 arbetstillfällen i skogsindustrin. Genom fjolårets NCB-beslut förlorade länet ytterligare ca 1000 arbetstillfällen inom denna näring. Det gäller här Köpmanholmen, Dynäs och Johannedal. Till detta kommer nu också Timrå kommun där massaoch pappersindustrin rationaliseras vilket får till följd att ca 400-500 arbetstillfällen försvinner inom kort. Att Timråregionen nu drabbas är ett tidens tecken. Denna kommun kar delvis varit fri från större arbetslöshet. Den har betecknats som något av en liten guldkust i Västernorrland. Nu räknar kommunens ansvariga med en arbetslöshet på uppåt 1000 personer, dvs. över 9 90, stundande sommar. Hotet vilar bl.a. över Gullfiber i Söråker som gör isoleringsmaterial och nu drabbas av ett starkt minskat byggande. Sådana orter som Sollefteå och Kramfors har mellan 600-700 arbetslösa vardera och totalt ett sextiotal lediga jobb. Illustrerande är att det i Kramfors nu finns 29 arbetslösa på varje ledigt jobb. Inom kort försvinner också nära 150 jobb, då Swedish Match som har köpt in Kalmar Interiörs enhet i Kramfors lägger ner denna enhet och säger sig därmed rationalisera denna typ av produktion. Sundsvall och Örnsköldsvik har tillsammans över 3 000 arbetslösa som skall dela på omkring 300 lediga jobb. Med tanke på dessa dystra siffror är det inte underligt att länsstyrelsen, som 1975 kalkylerade med en ökning av antalet arbetstillfällen i länet med 6 350, numera har fått nollställa denna siffra. Här inställer sig osökt frågan: Tänker regeringen göra någonting för att förhindra en fortsatt utveckling i denna riktning? Arbetsmarknadsministern synes nu knyta vissa förhoppningar till exempelvis devalveringen och räntesänkningen. Efter samtal med berörda företagare kan jag tala om att man inom i varje fall sågverksindustrin och annan träindustri inte ser att någon som helst effekt av dessa åtgärder är möjlig. Det rör sig helt enkelt om bristande efterfrågan inom denna bransch, till stor del betingad av ett för lågt byggande. Länsarbetsnämnden i Jämtlands län uttrycker det så, att risken för driftsinskränkningar det närmaste kvartalet inom sågverksoch snickeribranschen är uppenbar. En eventuell uppgång i konjunkturen kommer tillverkningsindustrin i mycket stor utsträckning att klara utan personalökning, eftersom man har en överkapacitet. Det förhåller sig ju så, att när en verksamhet går nedåt, försöker ändå företagen — ofta med samhällets stöd — att behålla så många anställda som möjligt. Därför har man en överkapacitet och ofta ett lager som gör att en konjunkturvändning inte behöver innebära någon nämnvärd ökning av sysselsättningen. 400 byggnadsarbetare går nu arbetslösa. Det är en ökning med 100 från samma tid i fjol. Det framstår allt klarare att byggnadsverksamhetens stagnation innebär att själva motorn för en hel rad andra verksamheter nu har stannat. Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att åter få i gång denna motor? I svaret synes arbetsmarknadsministern mena att effekterna av regeringens åtgärder kommer senare. Ja visst kommer effekterna senare, men det gäller i så fall i hög grad åtstramningen av den offentliga sektorns, främst kommunernas, resurser. Efter hand kommer sysselsättningen i denna sektor att stramas åt och minska mer och mer. Redan nu noteras ökad arbetslöshet bland kommunalt anställda. Och kommunerna i Norrland är verkligen motorer för den lokala sysselsättningen. Om kommunerna drar ned på sin investeringsverksamhet och sitt byggande, slår det omedelbart mot övriga sysselsättningssektorer och förvärrar arbetslösheten. Jämtlands län uppvisar en dyster bild. Ett typiskt drag är en starkt eftersläpande sysselsättningsgrad. Detta gäller särskilt industrin. Länet har ett rekordstort antal i skyddad sysselsättning och svenskt rekord vad gäller antalet förtidspensionärer — dubbelt så hög förtidspensionering som landet i snitt. Detta sammanhänger med den svaga arbetsmarknaden. Härtill kan man lägga ett permanent födelseunderskott och en mycket ogynnsam ålderssammansättning när det gäller befolkningen. I ytterområdena dominerar pensionärerna helt, och ungdomens andel minskar för varje år. Redan nu sviktar underlaget för skolor och andra viktiga samhällsfunktioner. Tillsammans med den nu starkt växande arbetslösheten — främst bland ungdom — förebådar detta en tragisk utveckling, om inte en radikal vändning kan åstadkommas. Länet består nämligen av ett stort antal små arbetsmarknadsområden, om jag undantar Östersund. Ett fortsatt bortfall av arbetstillfällen — det behöver då inte röra sig om särskilt många på varje ställe — kommer att bli förödande för dessa mindre orter. , Såväl i Jämtland som i Västernorrland är det ungdomen som är hårdast drabbad. Procentuellt utgör ungdomen under 25 år mer än 40 96 av antalet kvarstående arbetslösa. Konkurrensen på arbetsmarknaden hårdnar genom att många av de redan friställda har både längre yrkeserfarenhet och bättre utbildning än ungdomen. De sociala problemen ökar påtagligt. Kommunernas växande ekonomiska bekymmer är ägnade att försvåra situationen. Det här är en dyster bild, men kan man då inte göra någonting för att förändra denna utveckling? Såväl länsarbetsnämnderna som länsstyrelserna har gång på gång understrukit att det finns reella objekt för arbeten. Men ryckigheten och uppsplittringen av bidragen till t.ex. beredskapsåtgärder verkar negativt och försvårar en långsiktig planering. Såväl länsstyrelsen i Jämtland som i Västernorrland har för regeringen presenterat förslag till åtgärder för att öka sysselsättningen. Det har skett i anslutning till länsplaneringen och i särskilda framställningar — t.ex. länsstyrelsens i Västernorrlands län framställning om särskilda medel för åtgärder i Kramfors och Köpmanholmen i samband med NCB-krisen. Varje gång en kris inträffar brukar länsmyndigheterna presentera alternativa lösningar. Nu frågar man sig: Kommer regeringen att beakta denna hemställan från länsstyrelsen? Så snart man grundar närmare på dessa problem kommer man fram till att länen borde förfoga över större finansiella resurser. Är man norrlänning har man vant sig vid att för det mesta vara hänvisad till insatser utifrån. Utifrån kommande kapital har exploaterat Norrlands resurser. Initiativen måste börja komma inifrån i stället. Vi måste sluta att tro på att någon eller några krafter utifrån skall spela den dominerande rollen, när vi skall vända utvecklingen i vår landsända. Från vpk har vi i en särskild motion till fjolårets riksmöte föreslagit ett system med särskild produktionsavgift på äldre vattenkraftverk — kraftverk som i dag gör stora övervinster. En sådan produktionsavgift på 5 öre per kilowattimme skulle tillföras bl.a. regionala länsfonder — gärna som komplement till löntagarfonder i regionerna — och baseras på inom varje län producerad elkraft. En preliminär överslagsberäkning visar att en sådan avgift i första steget skulle tillföra Jämtlands län 160 milj.kr. per år och Västernorrlands län 155 milj.kr. per år. Många av de projekt som länen själva önskar realisera skulle här få en finansieringsbas. Jag har velat ta detta tillfälle i akt för att påminna om behovet av ekonomiska resurser direkt till länsmyndigheterna och om att det finns reella förslag till sådana fonder. I debatten om kärnkraften vid folkomröstningen rådde f. ö. stor enighet om att vattenkraftverkens övervinster skulle dras in. Verkligheten bekräftar nu att regeringens åtgärder är helt otillräckliga för att råda bot på den växande arbetslösheten. Dagens interpellationssvar pekar inte framåt mot någon lösning.

Herr talman! Får jag börja med att lämna några allmänna synpunkter, om vilka jag tror att frågeställarna och jag kan vara helt överens. Någon efterlyste i svaret en principiell syn på arbetets värde. Låt mig säga att ingenting kan vara viktigare än att vi som har ett arbete avstår en del av våra disponibla inkomster för att ge utbildning och arbetstillfälle åt dem som har förlorat sitt arbete eller ännu inte fått sitt första. Det är just därför som regeringen har lagt fram förslag om en lång rad åtgärder som med skattebetalarnas medel skapar utbildning och arbete åt de arbetslösa. Vi utgår ifrån att den solidariteten finns hos de flesta människor, men annars är vi beredda att lägga ned stora ansträngningar för att i opinionsbildningen skapa förståelse för en sådan solidaritet. Jag vill också säga att jag tycker att vi bör höja blicken och se utanför vårt lands gränser. Runt om i vår omvärld är arbetslösheten mångdubbelt större än den vi har i vårt land, detta oavsett om det sitter socialister eller icke-socialister i de olika ländernas regeringar. T. o. m., herrar och fruar interpellanter, i länder där kommunister sitter i regeringsställning är arbetslösheten tre eller fyra gånger den vi har i Sverige. Att hänvisa till andra länder är inte ett sätt att skjuta ifrån sig ansvaret för vad som håller på att hända på den svenska arbetsmarknaden, men det är i den världen vi har att hävda oss, vår ekonomi och våra möjligheter att konkurrera. Därför har vi angripit det ekonomiska problemet i grunden. Det är bytesbalansunderskottet som är det stora problemet. Om vi kommer till rätta med det, har vi större frihet att här hemma disponera våra resurser. När regeringen därför under våren och sommaren diskuterade en korrigering av den ekonomiska politiken för att komma till rätta med arbetslöshetsproblemet, valde vi att justera vårt lands konkurrenskraft visavi andra länders i stället för att bara gå vidare med punktvisa insatser. Vi har alltså lagt grunden för en återhämtning av svensk ekonomi. Men vi inser att det kommer att ta några månader innan vi ser effekterna av dessa åtgärder på arbetsmarknaden. Därför har de kompletterats med omfattande arbetsmarknadspolitiska insatser. Jag har redovisat dem i mitt interpellationssvar och skall inte upprepa det. Någon har emellertid reagerat på att de insatser som redovisas i svaret mäts enbart i miljoner kronor. Låt mig därför komplettera det måttet med att säga att för de län som är i fråga i denna debatt räcker de resurser som vi har anvisat till att öka antalet personer i beredskapsarbete med 12 000 och i arbetsmarknadsutbildning med 8 000 jämfört med läget i september månad. Man har alltså möjligheter — och man har också planerat för det — att öka på de arbetsmarknadspolitiska insatserna i avvaktan på att efterfrågan på arbetskraft till följd av regeringens ekonomisk-politiska åtgärder ger sig till känna. Får jag så, herr talman, göra några korta kommentarer till de olika intepellanternas frågeställningar. Börje Nilsson bad nästan om ursäkt för att han måste kritisera regeringen. Det är inte alldeles nödvändigt, Börje Nilsson. Jag tror att vi i långa stycken kan vara överens om vad som behöver göras. Ett av de områden som Börje Nilsson tar upp är byggnadsämnesindustrins problem, och jag vill säga att vi på olika vägar har försökt stimulera byggandet här i landet. Vi har tidigarelagt investeringar för 600 milj.kr. på den statliga sidan, som ökar efterfrågan i byggnadsämnesindustrin. Vi har lagt fram ett förslag, som också har antagits av riksdagen, om 15 000 kr. i reparationsbidrag till dem som reparerar gamla lägenheter. Vi har flyttat om i finansieringssystemet för att stimulera igångsättningen av nyproduktion. Ett av Börje Nilssons recept kan jag däremot inte instämma i. Han beklagar att för mycket av investeringarna sker utomlands. Jag delar detta beklagande, men Börje Nilssons recept är att man bör inrätta länsvisa löntagarfonder. Jag tycker att Börje Nilsson skall åka runt bland företagarna i Kristianstads län och fråga om investeringslusten skulle bli större om socialdemokraterna inrättade sina löntagarfonder. Jag misstänker att depressionen skulle gripa omkring sig; de olika företagarna skulle bli deprimerade vid ett sådant besked, och investeringslusten skulle inte stimuleras. Jag hoppart. v. över Carl-Henrik Hermansson och återkommer senare till hans inlägg. Nils Berndtson tar upp Östergötland och påpekar att det kan finnas en föreställning om att Östergötland har ett bättre arbetsmarknadsläge än vad som faktiskt är fallet. Jag tror inte att Nils Berndtson kan ha hämtat det från min föreställningsvärld. Jag vet att så inte är fallet. Vi har från regeringens sida varit indragna i ett antal åtgärder för att stimulera sysselsättningen i Östergötlands län. Jag reser ganska ofta ut i länen och skall i början av januari besöka Östergötlands län och däribland Motala. Men vi har redan tagit beslut om Vrinnevis sjukhus. Vi har tagit beslut om byggen för SJ och byggnadsstyrelsen som ger sysselsättning den här vintern. Det finns också ljuspunkter i Östergötland, Nils Berndtson. Saab i Linköping har rekryteringsbehov. Bertil Måbrink tar upp Gävleborg och säger att om jag tittar efter, så skall jag finna att han har frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förhindra en ökad arbetslöshet. Jag vill svara att om Bertil Måbrink tittar efter i svaret så skall han finna att jag gett besked om vilka åtgärder regeringen har vidtagit och vilka möjligheter som finns att möta en ökad arbetslöshet. För Gävleborgs län innebär det att man kan öka antalet personer i beredskapsarbeten med 1000 och i arbetsmarknadsutbildning med 200 jämfört med september i år. Vidare har vi tagit beslut om att man får bygga polishus i Sandviken och ett länsstyrelsebygge i Gävleborg för att ge sysselsättning den här vintern. Jag kan inte kommentera alla de olika företagsproblem som Bertil Måbrink tar upp. Låt mig bara säga att jag inte tycker att kommunerna med skattemedel skall bjuda över varandra i subventioner. Vi har från statens sida gått in i ett av de företag som Bertil Måbrink tar upp med rådrumsstöd för att ge möjligheter för företaget att klara sig över en besvärlig situation. Vi har omställningsbidrag, som i de fall som Bertil Måbrink tar upp ibland kan vara en lösning. Men den generella lösningen går naturligtvis ut på att skapa lönsamma företag. Det är det som den ekonomiska politiken syftar till. Raul Blächer tar upp Värmlands problem och frågar efter nya åtgärder. Låt mig säga att vi inför den här vintern har vidtagit ett antal nya åtgärder: nya rekryteringsstöd, särskilt bidrag till långtidsarbetslösa ungdomar, omställningsbidrag etc. Vi skall naturligtvis utvärdera detta och se vad de åtgärderna håller för. Nu finns det också möjligheter för länsarbetsnämnderna att i den enskilda sektorn inrätta beredskapsarbeten. Karl Erik Eriksson frågade om jag är beredd att lyssna till råd. Jag kan svara att det är precis vad jag är och precis vad jag ägnar en stor del av min tid åt. Jag reser runt mycket i länen just för att inhämta synpunkter. Karl Erik Eriksson tar också upp frågan om anställningsförhållandena för de elever som befinner sig i företagen. Jag vore glad om jag kunde skapa fullständig klarhet. Vi försökte göra det i propositionen om ungdomarnas sysselsättning. De som är gymnasieelever är i allmänhet elever och alltså inte anställda enligt anställningsskyddslagens mening. Men det finns avtal som gör att vi har en grå zon, där det inte är alldeles klart. Vi återkommer till den frågan i propositionen om anställningsskyddslagen. Men det krävs en medverkan från parterna för att fullständig klarhet skall skapas här. Sanera i floran av bidrag! — det är ett förslag som Karl Erik Eriksson har fått från ungdomar, om jag fattade honom rätt. Det är ett förslag som jag naturligtvis lyssnar till, och jag förväntar mig att de första råden — vilka bidrag som skall slopas — kommer från herr tredje vice talmannen i nästa inlägg. När det gäller anställningsskyddslagen så vill jag framhålla att den propositionen kommer om några veckor. Den föredras just nu i lagrådet. Avsikten är att den skall träda i kraft den 1 april. Herr talman! Jag ber att få återkomma med kommentarer till övriga talare i senare inlägg.

Herr talman! Jag bad inte om ursäkt för mitt inlägg. Jag tycker i stället att det finns stor anledning att kritisera regeringen för bristen på åtgärder som vi finner. Arbetsmarknadsministern missuppfattade mig också på en annan punkt. Jag sade inte att investeringarna framför allt sker utomlands. Kanske gör de det. I så fall kan jag instämma i uttalandet. Men vad jag sade var att företagen i Kristianstads län framför allt drivs av intressen utanför länet, och delvis utomlands. Som jag ser det är det alltså viktigt att ägandet finns så nära arbetsplatsen som möjligt. Frågar jag löntagarna i Kristianstads län beträffande ägandet, så är jag övertygad om att de tycker som jag och att de ställer sig bakom debatten om löntagarfonder. IT övrigt vill jag bara framhålla att arbetsmarknadsministerns inlägg är en ny uppräkning av åtgärder. Han försäkrar att de åtgärder som han nu vidtar skall ge ökad sysselsättning, och det gör de väl delvis, men det räcker alltså inte för att klara den arbetslöshet som väntas till vintern. Flertalet bedömare i vårt land säger ju ändå att arbetslösheten kommer att växa. Det räcker med att man studerar länsarbetsnämndernas larmrapporter. De är realistiska, och de pekar på en ytterst svår situation under vintern. En stor anledning till de problem som vi nu har kan sökas i den allmänna ekonomiska politiken — denna stramas åt, och man drar ner på den offentliga sektorn. Som jag ser det, är det riktigt att man i stället bedriver en offensiv politik. Det bästa sättet att klara den ekonomiska krisen i landet är att skapa sysselsättning, att få människor i arbete. Naturligtvis måste man satsa ännu mera för att åstadkomma detta. Eftersom det är ett stort antal frågeställare som deltar är det här i dag inte fråga om någon egentlig debatt. Jag har inte för avsikt att gå upp och göra ytterligare inlägg. Jag har ändå den ljusa förhoppningen att arbetsmarknadsministern skall ta intryck av de inlägg som har gjorts här. På kort sikt behövs det alltså mera av åtgärder och av resurser till AMS. Framför allt när det gäller ungdomsarbetslösheten krävs det ytterligare åtgärder. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern begrundar det när han kommer hem.

Herr talman! Får jag först rikta en formell anmärkning, inte mot herr talmannen utan mot arbetsmarknadsministern. Jag tycker att han har valt en egendomlig metod att svara på interpellationerna och på frågan. Inte mindre än 15 interpellationer och 1 fråga om arbetslösheten behandlas den här eftermiddagen. Interpellationerna och frågan har framställts under tidrymden från den 6 oktober till den 30 oktober, alltså under 24 dagar. Det hade naturligtvis varit möjligt för arbetsmarknadsministern att besvara dem vid olika tillfällen eller att gå in i debatten här i anslutning till vad som sägs om olika regioner. Det är lätt att göra en sådan indelning av landet. Nu har han i stället valt att svara efter det att samtliga interpellanter har haft ordet och har helt naturligt inte tillfälle att bemöta alla de frågor som har ställts. Jag tycker detta är en olämplig metod, för det gör att debatten inte kan bli så konkret som den borde vara. Det arbetsmarknadsministern allmänt har sagt här innebär egentligen bara att regeringen inte vill göra mera. Det kommer alltså att bli en ytterligare ökning av arbetslösheten. Jag anser för min del att detta inte kan accepteras, och här hjälper heller inga hänvisningar till andra länder. Vi har vårt eget ansvar, och arbetslösheten i vårt land har nu nått en sådan nivå att den nivån är oacceptabel. Jag skulle vilja veta hur arbetsmarknadsministern ser på den frågan. Skall vi verkligen acceptera den stora arbetslöshet vi har i dag, oavsett jämförelser med utlandet? Titta på Sverige, titta på de problem som finns — särskilt för de ungdomar som är arbetslösa! Är detta verkligen något vi måste acceptera? Jag anser att vi tvärtom måste vidta effektiva åtgärder för att nedbringa arbetslösheten. Det kostar naturligtvis pengar, det kostar insatser. Men det lönar sig att satsa dessa pengar. De arbetslösa skall ha bostad, kläder, mat, men de ges nu inte tillfälle att själva ge några bidrag till landets produktion. Detta är naturligtvis ur landets synpunkt vanvettigt, och det är orättfärdigt ur de enskilda arbetslösas synpunkt. Radion sade klockan halv ett, då jag lyssnade, att detta var en unik debatt därför att så många riksdagsmän hade frågat om arbetslösheten. Men jag vill säga att debatten håller på att bli unik också därför att landets arbetsmarknadsminister inte har ett ord av hopp till de hundratusentals arbetslösa i vårt land. Det enda han lovar är arbetlöshet i varje fall fram till hösten 1982.

Herr talman! Det är inte från min föreställningsvärld vi har hämtat uppfattningen, säger arbetsmarknadsministern när det gäller synsättet på arbetsmarknaden i Östergötland. Det får jag i så fall notera som det positiva inslaget i dagens debatt, att arbetsmarknadsministern är på det klara med problemen i det här länet. Men, Ingemar Eliasson, nog har det funnits föreställningar också hos regeringen om att sysselsättningsläget i Östergötland skulle vara avgjort bättre än i övriga delar av landet. Jag vill erinra om att det inte är så länge sedan regeringen var beredd att medverka till omlokalisering med statliga bidrag av ett företag från Linköping för att möta sysselsättningsproblem i Blekinge. Nu blev det inte av, bl.a. tack vare den kraftiga lokala opinionen. När det gäller de projekt som arbetsmarknadsministern menar skulle kunna ge sysselsättning i Östergötland hör givetvis Vrinnevisjukhuset i Norrköping till de större. Det är bara det att arbetsmarknadsmyndigheterna i länet räknar med att det inte ger någon effekt förrän förmodligen under andra kvartalet 1982. Därför behövs det en rad andra omedelbara åtgärder för att möta den akuta situationen. Arbetsmarknadsministern vill också peka på att det finns ljuspunkter och nämner Linköping och rekryteringsbehovet vid Saab-Scania som exempel. Jag vill bara notera att en klar försämring har skett i Linköping under senare år, och det bör man observera. Ljuspunkten Linköping är inte ljusare än att det vid september månads utgång fortfarande fanns 1 782 personer kvarstående utan arbete vid arbetsförmedlingen. Det visar naturligtvis att läget inte är så ljust som man vill framställa det. Visst är situationen ännu allvarligare på vissa andra orter, bl.a. i Motala, som arbetsmarknadsministern så småningom skall besöka. Jag tror att varken jag, arbetsmarknadsmyndigheterna i Östergötland eller de arbetslösa blir särskilt mycket klokare av arbetsmarknadsministerns svar på vad regeringen är beredd att göra för att möta den allvarliga situationen i länet. Jag tycker att den frågan ännu är obesvarad.
Herr talman! På en punkt vill jag inkassera vad arbetsmarknadsministern sade, nämligen att han tycker att det är otillfredsställande att kommuner bjuder över varandra så som Skellefteå och Hudiksvall gör i fallet Hymas. Jag vill bara framhålla att Hudiksvalls kommun inte har bjudit på det sättet. Det är enbart Skellefteå kommun som enligt min mening har använt en mycket ful metod i det här fallet genom att bjuda 10,5 milj.kr. för gamla industrilokaler i Skellefteå på villkor att företaget flyttar produktionen från Hudiksvall till Skellefteå. Jag skulle naturligtvis kunna ställa en följdfråga här: Vad tänker regeringen och arbetsmarknadsministern göra för att förhindra att denna flyttning blir verklighet? Det är nämligen full fart, och risken finns att det blir så som Skellefteå kommun och ägarna till Hymas har bestämt. Det måste förhindras, anser jag. När det gäller polishuset i Sandviken och etapp 2 av skattehuset i Gävle är det så, enligt uppgifter som jag fick från länsarbetsnämnden i går, att de pengar som anslagits inte räcker. Har det hänt någonting efter kl. 3 i går eftermiddag eller i dag, som innebär att regeringen har anslagit mer pengar? Om man gjort det, är jag nöjd. Men om inte så har skett, kvarstår behovet av mer pengar för att man skall kunna igångsätta dessa två byggen under kommande vinter. När det gäller de företag som jag har räknat upp handlar det inte för vare sig Forsbackaverken eller Gästrike-Hammarby om dålig lönsamhet. De företagen är lönsamma, men lönsamheten är tydligen inte tillräcklig för aktieägarna: Kinnevik och Kopparfors. Inte heller när det gäller Sandvik AB handlar det om dålig lönsamhet. Vad det handlar om där är att man de senaste åren gjort investeringarna utomlands i stället för inom landet. Anser arbetsmarknadsministern och regeringen att det är riktigt? Bör inte investeringarna i första hand göras i vårt land?

Herr talman! Jag vill instämma i den formella kritik som Carl-Henrik Hermansson tidigare framförde här mot sättet från arbetsmarknadsministerns sida att besvara interpellationerna. Jag har i min interpellation anlagt ett längre tidsperspektiv, när jag erinrar om de åtgärder som industriministern talade om 1980 och som bevisligen inte har gett någon ökad sysselsättning i Värmland, i synnerhet inte inom industrin. Jag har tidigare påtalat frånvaron av sådana ingripanden som hade kunnat avvärja strukturförändringarnas verkningar, och det kan man göra med ännu större styrka i dag. Det är möjligt att det hade varit mer givande att föra den här debatten med industriministern, men nu har ju dessa allvarliga värmländska industriproblem buntats ihop i ett svar, som bara handlar om en snävt beskriven arbetsmarknadspolitik, tydligen helt frikopplad från industripolitik. Då måste jag fråga arbetsmarknadsministern: Tror verkligen arbetsmarknadsministern på sina egna ord i det här svaret, dvs. att de generella ekonomiska åtgärder som regeringen står för kan bemästra de problem som sammanhänger med industrikrisen i Värmland och trygga sysselsättningen i Värmlands län på längre sikt? Det är ett hån mot de tusentals värmlänningar som är drabbade av den här situationen och av hotbilden när det gäller basindustrierna för de fortsatta åren under 1980-talet att nämna ytterligare några typer av statliga arbetsmarknadsåtgärder som är av ungefär samma typ som hittills vidtagna åtgärder. Det rör sig om ett slags nödhjälpsarbeten och ingenting annat.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att göra en komplettering, för att uttala en förhoppning och för att framföra ett tack. Först kompletteringen. Råden om sanering när det gäller bidragsfloran har jag fått av en länsarbetsnämndstjänsteman. Jag tror att arbetsmarknadsministern, om han vill det, på den punkten kan få råden direkt från de människor som handlägger dessa frågor och som har en positiv inställning när det gäller att slå samman en del bidrag, göra reglerna enklare och mer lättbegripliga och på så sätt göra bidragen tillgängliga för fler människor. Sedan till min förhoppning: Jag hoppas att dimmorna kommer att skingras iden grå och oklara zon som arbetsmarknadsministern talat om när det gäller inbyggd undervisning och lärlingsutbildning. Jag tror att det är mycket bra att det blir klarhet på den punkten, så att alla — på alla områden i Sverige — känner att det gäller ett utbildningsförhållånde. Tacket gäller det mycket klara beskedet beträffande provanställning. Den 1 april, sade Ingemar Eliasson, kommer reglerna att träda i kraft. Jag hoppas att förslaget kommer att kunna behandlas i riksdagen så snabbt att inte riksdagsbehandlingen på något vis blir ett hinder. Jag utgår ifrån att man från företagarhåll konstaterar detta med tillfredsställelse och gör allt man kan för att den här uppmjukningen skall få just den effekt som så många har haft förhoppningar om.

Herr talman! Arbetsmarknadsministerns mellanstick, innan han valde att gå in och svara mer konkret på den andra hälften av frågeställarnas frågor, var helt i linje med liberal ideologi. Jag kan citera litet av vad arbetsmarknadsministern sade när han talade i Hallstahammar: ”Jag vill nu uppmana företagen att ta till vara de möjligheter som har öppnat sig— —-.” Han avsåg de möjligheter som öppnat sig med anledning av regeringens politik.” —-—-- Man bör plocka fram investeringskalkyler ur lådorna och räkna om dem efter de nya förutsättningarna. Man har nu fått möjligheter att göra offensiva satsningar som är bra för företagen själva, men som också kommer att vara till gagn för Sveriges ekonomi och vår sysselsättning. Jag räknar med att man tar chansen.” Det är det som är regeringens politik: Den lägger fram några förslag på det ekonomiska området och hoppas att någonting skall hända. Men trots alla dessa ekonomiska åtgärder från regeringen läggs rader av företag ned. Senast i går fick vi uppgift om Fagersta Bruk, som är ett bra exempel. Där lägger man ned en lönsam produktion och ställer folk på bar backe. Där hjälper inte regeringens förhoppningar när kapitalet har bestämt sig för att centralisera och minska produktionen. Jag måste göra en reflexion när det gäller regeringens politik: Vad är det för vits med att först kasta ut folk i arbetslöshet och sedan sätta in arbetsmarknadspolitiska åtgärder som inte räcker till? Vi får stora sociala och ekonomiska problem som följd. Vore det inte bättre att sätta stopp för avskedanden och nedläggningar och omstrukturera — om det nu behövs — i lugn takt medan man planerar för att skapa andra jobb för de människor som blir arbetslösa? Det är klart att det drabbar profiterna. Det blir litet mindre profiter för kapitalägarna, men samhällsekonomin blir bättre. Arbetsmarknadsministern vet, som alla andra, att den dyraste politiken är den som leder till arbetslöshet. Men Ingemar Eliasson står på kapitalets sida. Det har han också visat i dagens debatt. När han var i Hallstahammar sade han: Tack vare regeringens förslag kan vi nu se framtiden an med en ny förtröstan. Åk ut till Fagersta och gå ned på verkstadsgolvet och upprepa de orden för de människor som nu blir arbetslösa och får gå från gård och grund!

Herr talman! Arbetsmarknadsministern började med att tala i litet allmänna ordalag och sade att ingenting kan vara viktigare än att vi som har arbete avstår en del av vår disponibla inkomst för att bereda de arbetslösa möjlighet till utbildning och arbete. Det stämmer illa med regeringens skattepolitik, som innebär att man mildrar och lindrar skatten för dem som tjänar mest och som alltså borde ha mest att avstå. Det går inte ihop. Det viktigaste nu är att skapa varaktiga arbetstillfällen på lång sikt. Då måste man föra en ekonomisk politik och en industripolitik som ger förutsättningar för det. Vi har i debatten givit exempel på hur en sådan politik skulle se ut. Arbetsmarknadsministern stöder sig på regeringens ekonomiska politik, som han säger skall ge nya arbetstillfällen. Det enda säkra resultatet av den politiken är färre arbetstillfällen inom den offentliga sektorn. Det är alltså en egendomlig politik om man vill åstadkomma flera jobb. Jag ställde också frågan vad regeringens långsiktiga politik är inriktad på — är det att få ned arbetslöshetssiffrorna till noll eller är det att så att säga få ned dem till en ”normal” nivå, den nivå som de legat på under slutet av 1970-talet? Jag fick inget svar på den frågan — den återstår alltså att besvara — och inte heller på några andra frågor. Arbetsmarknadsministern sade att det skulle ta några månader innan effekterna av regeringens politik skulle synas. I Älvsborgs län räknar man inte med att man skall ha någon nytta av de effekterna i år. I Älvsborgs län har man också använt de medel som hittills ställts till förfogande, och fortfarande är läget allvarligt. Om arbetsmarknadsministern vill förbättra läget i Älvsborgs län återstår alltså för honom att redovisa nya åtgärder — det räcker inte med dem som angavs i svaret. Jag ställde en rad konkreta frågor, och jag hoppas att jag kommer att få svar på dem i arbetsmarknadsministerns nästa inlägg.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern har ännu inte kommenterat de frågor jag har ställt, men en hänvisning till vissa socialistiska länders arbetslöshetssiffror och andra länders arbetsmarknadssituation syftade förmodligen till att bemöta min kritik när det gällde regeringens inställning och politik på arbetsmarknadsområdet. För det första är hänvisningen till förhållandena i andra länder till föga tröst för alla arbetslösa här i landet. På den punkten tror jag att vi och arbetsmarknadsministern kan vara överens. För det andra bör, som jag sade i mitt första inlägg, regeringens hållning till den strukturomvandling som den svenska industrin genomgår — den hållningen innebär att man med ekonomiska åtgärder försöker stimulera den eller intar en passiv attityd till den — omprövas. Mitt första inlägg syftade till en omprövning som innebar en aktiv styrning av strukturomvandlingen, en alternativ sysselsättningsoch industripolitik som bl.a. innehöll de punkter som Cårl-Henrik Hermansson tog upp i sitt första inlägg. Det är inte socialism i sig, men det är ett ingrepp i en ekonomi där de fria marknadskrafterna råder helt och hållet. Det är ett ingrepp i den ekonomin till förmån för folket och för samhällsekonomin. Och det är såvitt jag kan förstå en uppgift och ett ansvar som faller på de ansvariga politikerna. Om inte arbetsmarknadsministern och regeringen tar ansvaret för en långsiktig ekonomisk planering som har till syfte att tillfredsställa samhällsekonomiska behov, vem gör det då?

Herr talman! Arbetsmarknadsministern sade att de resurser som har anvisats skulle räcka för det behov av inrättandet av beredskapsarbeten som finns. Det vore bra om så var fallet, vilket jag dock betvivlar. Men beredskapsarbete är en dålig ersättning för ett reguljärt jobb, som borde vara en rättighet för dem som är arbetslösa. I debatten har också tagits upp den offentliga sektorn och hur arbetslösheten där kommer att öka. Detta kommer naturligtvis att ske i snabbare takt när kommunerna har behandlat sin budget — det kan man redan i dag läsa sig till. Minskade tjänster signaleras på flera områden. Redan nu har Kommunalarbetareförbundet drygt 16 000 arbetslösa medlemmar, en siffra som ökar allt snabbare. I samband med sysselsättningsutredningen 1979 framkom att 75 öre i skattehöjning skulle skapa 50 000 nya reguljära jobb. Hälften av dessa pengar skulle komma tillbaka i form av skatter, minskade bostadsbidrag etc. Nu diskuterar en del kommuner skattehöjningar för att minska arbetslösheten — det görs bl.a. i Göteborg, Jönköping och på flera andra håll. Men de hindras till en viss del av regeringens politik och åtstramningen inom kommunerna. Vilken uppfattning har arbetsmarknadsministern? Vore det inte bättre med en skattehöjning för att klara framför allt ungdomsarbetslösheten? Då fick de arbetslösa reguljära jobb i stället för beredskapsarbeten. Till Karl Erik Eriksson vill jag säga att jag var i förra veckan här i riksdagshuset på en konferens som länsarbetsnämnden i Stockholm anordnade. 132 företag i Stockholms län hade kallats för att diskutera just ungdomsarbetslösheten, som bereder stora bekymmer. Bara fem företag visade något intresse. 1500 elever har f. ö. lämnat gymnasiet under första terminen för att de tvingas in på en utbildning som de inte är intresserade av och kanske inte har fallenhet för. I några inlägg har det talats om Swedish Match. För inte så länge sedan hade industriministern en uppvaktning från Svenska Dörr i Nybro, som ägs av Swedish Match. Där fanns också beslut om nedläggning. Detta visar de multinationella företagens spel, där de anställda behandlas som brickor i det spelet.

Herr talman! När det gäller frågan om man skall få sysselsättning eller inte är naturligtvis de här 20000 jobben för de miljontals kronorna som arbetsmarknadsministern nu anvisar bara tillfällighetsarbeten. De räcker ju bara för att kanske göra en första insats. Vad vi behöver är mer långsiktiga jobb. Det är det som saknas när arbetsmarknadsministern, nu för andra gången, går upp och säger att han skall säga någonting som är mer generellt. Arbetsmarknadsministern säger egentligen att vi som har arbete skall avstå vårt löneutrymme för att ge till dem som behöver få ett tillfällighetsarbete. Så uppfattar jag arbetsmarknadsministern. Detta måste ju vara en förfärligt bristfällig inställning till de problem vi har. För om någonting skall hända i våra regioner, i Kopparbergs län eller Dalarna i övrigt, med dessa enorma strukturproblem i branscherna — såväl vad gäller skogsindustrin med hela dess kedja från jordbruk till förädling, malm, stål, verkstadsindustri som service, handel och den offentliga sektorn — så måste det väl till investeringar. Var skall man ta de pengarna någonstans? Och vart skall de komma regionalt? Ja, skall man ha samhällsfonder eller löntagarfonder i någon form, så måste man väl ta pengarna ur produktionen och skapa den produktion som man kan få fram. Och här ligger kanske skillnaden mellan de löntagarfondsförslag som finns till diskussion i dag. För vpk:s del räknar vi med att ta de pengarna ur produktionen och låta arbetarna i företag och även samhällsfonder som finns regionalt placera pengarna i verksamhet som ger arbete varaktigt. Någon åsikt om var industrisatsningarna skall ske har väl arbetsmarknadsministern? Vad skall hända med malm-, ståloch verkstadskedjan i vårt land? Vad har arbetsmarknadsministern att erbjuda i stället på detta område? Vi kan väl inte bara redovisa att arbetstillfällena minskar i antal, att varsel om permitteringar övergår i avsked, och sedan blir man ställd i den situationen att man kanske kan få ett beredskapsarbete eller utbildning — det kan ju inte vara tillfredsställande. Attacken mot förslagen om löntagarfonder måste såvitt jag förstår gå ut på att dessa fonder inte ger arbete. Men de fonder som vpk förespråkar kan ge arbete om man tar pengar där de finns — alltså ur produktionen — och sätter in i verksamheter som ger arbetstillfällen.

Herr talman! Jag ställde ju några frågor i mitt första inlägg. Jag anser inte att jag har fått särskilt mycket svar på dem. Det enda jag har fått något svar på var frågan om stimulans av byggverksamheten, som skulle kunna få positiva effekter för sysselsättningen i industrin i Skaraborgs län. Arbetsmarknadsministern räknade upp vissa ansträngningar som har gjorts för att stimulera byggverksamheten. Men såvitt jag kan finna är dessa åtgärder inte alls tillräckliga. Vid den konferens som man hade inom byggfacket för en tid sedan kom man ju fram till att det skulle bli en mycket besvärlig vinter, och det behövs helt andra tag än vad som hittills har anmälts på det området. De övriga frågorna kan jag inte finna att jag har fått något svar på — arbetsmarknadsministern kanske inte heller vågar ge något svar på dem. En fråga gällde statens ansvar för dem som arbetar inom försvarsmaterielindustrin och om staten är beredd att göra någon ny insats av statlig verksamhet i Örebro om man lägger ner regementet. Detta har jag inte fått något svar på. Om jag inte heller nu slutligen får svar, måste jag tolka det negativt. Det finns ju tre sätt att svara: ja, nej eller vet icke. Jag tolkar det som nej eller vet icke, om jag inte får något svar. Vad gäller anslagen till AMS och till arbetsmarknadsutbildning säger man att det blir 12 000 nya beredskapsjobb och 8 000 i arbetsmarknadsutbildning. Men är detta gränsen? Om arbetslösheten ökar, är regeringen då beredd att sätta in ytterligare åtgärder, eller får vår arbetslöshet öka? Jag vet inte alls om arbetslösheten ligger på den nivå som Bertil Ohlin angav eller ej — det har jag inte närmare undersökt. Men jag förutsätter att arbetsmarknadsministern inte accepterar en arbetslöshet på viss nivå som man teoretiskt gjorde på Ohlins tid, utan man skall i varje fall hindra arbetslösheten från att stiga, och helst skall den pressas ned. Jag vill ha svar på de frågor jag har ställt.
Herr talman! Jag fick det intrycket av arbetsmarknadsministerns inlägg att det finns tillräckligt med resurser för att öka antalet beredskapsarbeten rätt kraftigt. Men emot detta står nu vad t.ex. länsarbetsnämnden i Jämtlands län skriver i sin senaste redovisning: ”Med den utveckling som nämnden befarar av länets arbetsmarknad kommer de arbetsmarknadspolitiska insatserna vara otillräckliga. Det bortfall av arbetstillfällen som föreliggande och väntade varsel innebär, kan endast temporärt och i bästa fall kompenseras med arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten etc. Härtill fordras emellertid betydligt ökade resurser för beredskapsarbeten.” I går hade jag ett samtal med länsarbetsnämnden i Västernorrlands län och fick direkt reda på hur situationen ter sig där. Man formulerade saken så här: Nu är pengarna slut. Vi har gjort förberedelser för det som pengarna räcker till för, men nu är pengarna slut. Till detta kommer att länsstyrelsen i Västernorrlands län redan i februari 1980 presenterade ett krisprogram för Västernorrlands län som sammanhängde med konsekvenserna av NCB:s omstrukturering och åtgärder för ersättningssysselsättning. Det har inte inträffat någonting positivt med anledning av den framställningen, och man har nu förnyat den med hänsyn till att Forss fabrik i Köpmanholmen slås igen den 1 juli. 580 blir arbetslösa. I Kramfors uppkommer också en rad problem i detta sammanhang, Man har gjort en ny framställning om att få medel, och i fyra punkter, tror jag, specificerar man vad som skulle behövas i form av finansiella resurser för ätt man skäll kunna klara den våg av arbetslöshet som kommer. Där väntar man alltjämt på besked.
Herr talman! Får jag först något kommentera debatten om debatten. Det kan ju inte komma som någon överraskning för interpellanterna att det blir vissa problem med besvarandet av interpellationerna, när större delen av vpk-gruppen interpellerar mig inom loppet av två tre veckor. Det har att göra med tiden för arbetet i kammaren och talarordningen. Någon samordning kanske också hade kunnat finnas på vpk-sidan. För att spara tid här i talarstolen kan t.ex. Karin Nordlander och Lårs-Ove Hagberg internt ta debatten om huruvida vi skall höja skatten för att skapa sysselsättning eller ej. Lars-Ove Hagberg vill inte det, medan Karin Nordlander förordar det. RUN Får jag sedan, herr talman, gå vidare i mina kommentarer till interpellanternas inlägg. 1 Hans Petersson i Hallstahammar tar upp läget i Västmanland, däribland i Spännarhyttan. Jag har, som Hans Petersson berörde, besökt platsen nyligen och fick en bild av mycket stor aktivitet från kommunens och kommuninvånarnas sida när det gäller att bemästra läget. Tillsammans med arbetsförmedlingen och länsarbetsnämnden hade man kommit en ganska lång bit på väg. Jag försäkrade mig också om att ASEA inte har dragit sig undan sitt ansvar, utan arbetar vidare på att uppfylla de löften som ställdes ut. Hans Petersson har räknat ut att beträffande de jobb som jag förväntar mig skall komma till stånd genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder skulle arbetstillfällen för ungefär 1 000 personer tillfalla Västmanland. Det stämmer ganska väl med det utrymme som finns kvar. Man kan öka med 500-600 i beredskapsarbeten och 200-300 i arbetsmarknadsutbildning. Vidare har man fått 15 milj.kr. för olika byggen. I oktober var det färre kvarstående arbetslösa än i september i år. Oswald Söderqvist tar i sin interpellation upp frågan om den offentliga sektorn och talar om att det blivit en minskning av antalet anställda. Det är ju inte på det viset. Det är en minskad ökningstakt, men det finns fortfarande kommuner och landsting som nyrekryterar, ökar antalet anställda. Mellan september förra året och september i år har antalet sysselsatta inom denna sektor ökat med 30 000. Oswald Söderqvist tar också upp läget i Forsmark. Länsarbetsnämnden, som ju är statens förlängda arm ute i länen, håller nu på att arbeta fram ett åtgärdsprogram för att söka bemästra de svårigheter som följer med avvecklingen av Forsmark. Jag vill bara konstatera att om vi hade följt Oswald Söderqvists politik, så hade byggnadsarbetarna i Forsmark inte haft något bygge där att gå till. Marie-Ann Johansson talar om Älvsborgs situation. Men hon frågar först efter regeringens långsiktiga politik. Det gör också C.-H. Hermansson och ytterligare någon interpellant. Låt mig därför slå fast att det självfallet är så, att den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken syftar till att driva tillbaka arbetslösheten, att långsiktigt skapa trygga och varaktiga jobb. I finansplanen görs den bedömningen att vi under 1982 skall komma ner till en genomsnittlig arbetslöshet som ligger under innevarande års. Om man skall undvika en försämring av arbetsmarknaden, Marie-Ann Johansson, och då inte minst för de produkter som framställs av tekoindustrin, så skall man också hålla uppe hemmaefterfrågan. En högre moms än den regeringen föreslår innebär naturligtvis att inköpen av svensktillverkade varor kommer att gå tillbaka. Vill man undvika det, bör man alltså stödja regeringens förslag om momssänkning. Älvsborg och tekoindustrin hör ihop, som Marie-Ann Johansson säger. Hade inte den här regeringen infört och bibehållit äldrestödet, så skulle läget för tekoindustrin vara mycket, mycket värre. Nu återkommer regeringen med en särproposition under vintern eller våren för att redovisa läget för tekoindustrin. Låt mig säga redan nu, att jag för min del har dragit slutsatsen att vi under nästa budgetår inte kan påbörja den neddragning av äldrestödet som har föreslagits och som riksdagen har beslutat. Jag tror att det är fel tidpunkt. Marie-Ann Johansson frågar också efter mina synpunkter på landstingens ansvar. Låt mig säga att det är klart att landstingen spelar en mycket central roll. Mitt intryck är att de också lever upp till sitt ansvar, både när det gäller nyrekrytering och när det gäller beredskapsarbete. Vi använder, för att besvara en annan av Marie-Ann Johanssons frågor, 85 96 av vår budget för att skapa utbildning och sysselsättning. Det är ändå det som är själva målet för arbetsmarknadspolitiken. Till Älvsborgs län har därför gått 94 milj.kr. för beredskapsarbeten. Vi har anslagit 6,1 milj.kr. för olika byggnadsarbeten, för att skapa sysselsättning den vägen. Sedan 1976 har Älvsborgs län fått 260 milj.kr. i lokaliseringsstöd för att skapa varaktiga arbeten. Alexander Chrisopoulos tar upp Göteborgsregionens problem och befarar en avindustrialisering. Det är sant att det har hänt stora saker i den regionen under senare år. Bl. a. därför har regeringen föreslagit — och riksdagen anslagit — mångmiljardbelopp sedan 1976. Inte mindre än 17 miljarder kronor har gått till varvsindustrin, varav en mycket stor del till Göteborg, och för att klara neddragningen 237 miljoner till P 80 — just för att förhindra en fortsatt avindustrialisering. Karin Nordlander talar om den manuella glasindustrin. Den har ju berörts ien särproposition, där särskilda pengar har anslagits till marknadsföring och produktutveckling. Det slås där också fast att den manuella glasindustrin har en framtid i Sverige och skall bevaras. När det gäller Emmaboda har jag haft överläggningar med Saint Gobain för att markera den vikt som den svenska regeringen lägger vid den överenskommelse som träffades i början av 1970-talet om anställningsgarantin. Jag har fått intrycket att det investeringsprogram som nu har beslutats innebär att man avser att stärka företagets möjligheter och därmed slå vakt om sysselsättningstillfällena i Emmaboda. Lars-Ove Hagberg tar upp Kopparbergs läns bekymmer. Får jag först säga när det gäller basindustrierna att regeringen i en proposition om SSAB återkommer med förslag om ytterligare medel, 725 milj.kr., för att rädda stålhanteringen. Det innebär naturligtvis att vi menar att denna basindustri skall leva vidare. I avvaktan på att den ekonomiska politiken skall sätta spår i efterfrågan på arbetskraft ger också arbetsmarknadspolitiken i Kopparbergs län effekter i form av 400 ytterligare beredskapsarbeten och 350 personer i arbetsmarknadsutbildning. Får jag säga till Lars-Ove Hagberg att detta inte är några tillfälliga insatser. Arbetsmarknadsutbildningen ger möjligheter till ny varaktig sysselsättning. Per Israelsson tar upp motsvarande frågor för Skaraborgs län. Där finns det möjligheter att nu fördubbla antalet beredskapsarbeten och öka arbetsmarknadsutbildningen med 600. När det gäller Örebro län har länsarbetsnämnden där tyckt sig märka en viss nedgång av varslen såsom en produkt av septemberpaketet. Det är också färre arbetslösa i oktober än det var i september. Om inte beredskapsarbetena hade funnits, säger Per Israelsson, så hade olyckan varit större. Ja, precis! Det är därför vi sätter in de åtgärderna för att ge sysselsättning i avvaktan på en bättre arbetsmarknad. De hypotetiska frågor som Per Israelsson ställer tar jag inte nu upp tiden med att försöka besvara. Sven Henricsson för in debatten på litet mer litterära våglängder. På den tid när Nils Holgersson svävade över landet var bilden ljusare, säger Sven Henricsson. Jag undrar allt det, jag. Om Sven Henricsson går hem och läser historia, så skall han finna att i början av det här seklet — när boken skrevs — levde alla människor i det här landet i en betydligt sämre situation än vad som gäller nu. — Detta är ett understatement. Sverige är ett Norrland i Europa, säger Sven Henricsson också. Men om Sven Henricsson åker i andra riktningen skall han finna att i Danmark är arbetslösheten fyra gånger så hög som i Sverige, i Frankrike ligger den på 8-9 0 och i Italien lika högt. Jag undrar vad det är för kartbild Sven Henricsson egentligen har. Låt mig, herr talman, för att till slut återkomma till C.-H. Hermanssons program för att skapa varaktig sysselsättning i Sverige bara konstatera att det naturligtvis är ett helt annat samhälle som C.-H. Hermansson talade om — ett samhälle där den fria företagsamheten är avvecklad, där vi i stället har en planbyråkrati, som han tror skall skapa de varaktiga jobben. Jag har en helt annan värdering därvidlag.

Jag vill skärpa den kritik som jag i mitt föregående anförande riktade mot arbetsmarknadsministerns sätt att besvara de här interpellationerna med att säga att jag tycker att han är nonchalant. Nonchalansen gäller då inte främst riksdagen, utan det är en nonchalans mot de många arbetslösa i landet att på detta sätt avfärda konkreta problem och konkreta frågor som är djupt allvarliga och som skapar den största oro och den största pessimism som vi har haft i det här landet på väldigt många år. Det är ett typiskt folkpartistiskt sätt han sedan har, när han sveper undan mina förslag med talet om att de förutsätter ett samhälle med en planbyråkrati som skall ordna allting. Om han hade lyssnat på vad jag sade, hade han funnit att det jag här har föreslagit i åtta punkter är ett program som är fullt möjligt att genomföra utan stora förändringar av det ekonomiska systemet i vårt land. Vad har en ökning av AMS resurser i enlighet med vad verket begärt för att mildra den mest akuta situationen nu i vinter med andra samhällssystem och planbyråkrati att göra? Är det inte nödvändigt med ett statligt industriprogram som skapar 100 000 nya industriarbetsplatser under 1980-talet? Sverige har tappat 100 000 industriarbetsplatser under 1970-talet. Skall vi bara acceptera detta? Under samma tid har svenskägda företag utomlands ökat sina anställda med 100 000. Är det en bra politik? Kan man inte, herr Eliasson, också från borgerliga synpunkter vara kritisk mot denna utveckling? Vi har fört fram krav på ett program för 100 000 nya samhällsnyttiga arbeten under en period av högst tre år, ökat bostadsbyggande, en utbyggnad av den offentliga sektorn och en satsning på inhemska förnybara energikällor. Vad kan det finnas för motstånd mot ett sådant program? Är det ideologiska skygglappar som hindrar regeringspartierna från att över huvud taget sakligt pröva något förslag som vpk framlägger här i kammaren? Efter arbetsmarknadsministerns senaste inlägg måste jag konstatera att han inte vill ha en allvarlig diskussion om våra konkreta förslag. Jag beklagar detta, framför allt ur de arbetslösas och samhällets synpunkt.
Herr talman! Jag skall upprepa en del frågor. Måste inte, Ingemar Eliasson, en arbetsmarknadsminister också vara intresserad av att förebygga arbetslöshet? Efter vad jag förstår måste han det. Jag har redogjort för en rad konkreta fall där man har signalerat nedläggningar av industrier. Det är ytterligare 1000 industrijobb i Gävleborgs län som kommer att försvinna. Jag har också, i motsats till arbetsmarknadsministern, hävdat att det i dessa fall inte handlar om bristande lönsamhet, för det finns lönsamhet i dessa företag. Men storfinansen och aktieägarna är inte nöjda med den vinst de får. Jag har frågat arbetsmarknadsministern om regeringen tänker vidta några åtgärder för att förhindra exempelvis nedläggningen i Forsbacka, som ur samhällsekonomisk synpunkt är helt vanvettig. Om regeringen inte är beredd att göra det, anser den då att det åligger Kinneviksgruppen att svara för att det ordnas ersättningsjobb, innan man lägger ned befintlig industri? Jag har likaså talat om Gästrike-Hammarby, där 250 människor i juli nästa år blir utan jobb. Jag har frågat om arbetsmarknadsministern tänker ta några initiativ för att sätta press på Kopparfors att verkligen skaffa fram ersättningsjobb. Det har företaget lovat, men det struntar man nu fullständigt i. i I år kommer Sandvik att dra in 300 jobb, precis som företaget gjorde förra året. Samtidigt ökar Sandvik sina utlandsinvesteringar. Tänker arbetsmarknadsministern och regeringen ta några initiativ för att se till att Sandvik i första hand gör sina investeringar här hemma? Jag har redovisat arbetslösheten bland byggnadsarbetarna. Jag har tagit upp polishuset i Sandviken och skattehuset etapp 2i Gävle. De pengar som är anslagna räcker inte. Och jag har frågat om regeringen skall se till att de pengar anslås som behövs för att få i gång dessa byggen. Jag har också talat om en ökning av bostadsbyggandet, men inte enbart i Gävleborg utan i landet som helhet. Det är ju bostadsbrist i flera regioner i landet. Det låga bostadsbyggandet har bl.a. resulterat i att de träoch snickeriindustrier som finns i Gävleborgs län nu börjar gå på knä. Jag tycker alltså att arbetsmarknadsministern måste ge oss mera konkreta besked.
Herr talman! Jag får väl känna mig apostroferad som denne ”ytterligare någon” som jämte Carl-Henrik Hermansson och Marie-Ann Johansson efterlyste en bredare, djupare och mer långsiktig debatt om de här industriproblemen. Jag skall nu säga något om det som tredje vice talmannen Karl Erik Eriksson tog upp. Jag vet att han nu är på väg hem till Värmland — han har säkert sina giltiga skäl till det — och jag refererar inte till honom därför att jag vill dra in honom i debatten. Karl Erik Eriksson hade vänligheten att förstärka mitt anförande med ytterligare ett aktuellt exempel på industrikrisen i Värmland, och det gällde Thermia-Verken i Arvika. Jag tror inte att det är helt fel att ana ett samband mellan Thermia-Verkens bekymmer och regeringens otillräckliga åtgärder i fråga om utbyggnaden av den alternativa energin i landet — Thermia-Verken har just sådan tillverkning. Karl Erik Eriksson efterlyste också goda råd till regeringen när det gäller att komma till rätta med arbetslösheten. Sådana ingår ju i vpk:s konkreta förslag. Carl-Henrik Hermansson talade just om att man måste planmässigt skaffa fram nya industriarbeten, exempelvis genom att satsa på att bygga upp alternativ energi. Det är ju ett konkret förslag, och när man sätter in Thermia-Verken i sammanhanget för man ju ner förslaget på värmländsk nivå. Det skulle sannolikt ha sett ljusare ut för företaget om regeringen hade bedrivit en sådan politik. Varför har den uteblivit? Vi har också föreslagit — något som skulle ha stor betydelse i Värmland —en S5-procentig avgift på de övervinster som de äldre vattenkraftverken i dag gör, och där ingår också statliga Vattenfall. Vi framställde ett sådant förslag för att få fram en fond för planmässiga industriinvesteringar som skulle kunna lindra verkningarna av strukturomvandlingarna. Dessa åtgärder, bl.a. efterlysningen av en planmässig industriutbyggnad innebär ju inte i det korta perspektivet någon övergång till socialism, som Carl-Henrik Hermansson så riktigt påpekade. Det är förslag till en bättre arbetsmarknadspolitik.

Herr talman! Jag fick kritik av arbetsmarknadsministern för att jag tog upp spelet kring Spännarhyttan och nedläggningen där. Jag fick ett intryck av att arbetsmarknadsministern försökte räkna sig till godo den aktivitet som pågår i Norbergs kommun för att skapa nya jobb. Han tyckte också att ASEA hade skött sig bra. Men det är ju faktiskt folkets kamp där uppe, när de engagerar sig tvärpolitiskt och tvärfackligt i aktionsgruppen kring Spännarhyttan för att försöka få den att leva vidare, som ligger i botten, som är orsaken till att det över huvud taget händer någonting där. Det är inte regeringens förtjänst, den saken är klar. Samma sak gäller Hallstahammar, där man nu i tvärpolitiska studiecirklar m.m. studerar vad man kan göra för framtiden. Det är deras initiativ som ger någonting åt Hallstahammar — regeringen ger ingenting. Arbetsmarknadsministern säger att regeringen har gett 15 miljoner till byggen, och han kritiserar mig för att jag efterlyser ytterligare åtgärder. Men så sent som i går talade jag med en företrädare för Byggnads i Västerås, och man hävdar där att det även med de nu kända och projekterade jobben skulle bli en arbetslöshet på 700-800 byggnadsarbetare under våren — jag har sett siffror som visar på en ännu högre arbetslöshet, men jag håller mig här till de lägre siffrorna. Det här hänger ihop med att industrin faller samman. Det blir inga jobb ute i industrin — inga reparationer, inga utvidgningar och ingen service inom byggsektorn. Den kritik för flathet inför stålbranschens sammanbrott som nu drabbar arbetsmarknadsministern drabbar naturligtvis också industriministern och regeringen som kollektiv. Det går inte att ersätta en basnärings sammanfall med generella åtgärder och hopp om att man, som det sägs, skall ta fram sina kalkyler ur byrålådorna. Det är helt andra tag som behövs för att rädda en basnäring. Vi har från vårt parti föreslagit konkreta program för Spännarhyttan, konkreta program för Hallstahammars bruk och för specialstålet. Vi har föreslagit att man skall tillsätta en Bergslagsdelegation med speciella, bestämda uppgifter för att produktionen inom området skall kunna ökas.

Oswald Söderqvist har givit sig av härifrån för att resa till Gotland, och jag skall helt kort kontra i fråga om energipolitiken. Det var verkligen en bumerang som arbetsmarknadsministern slängde ut när han sade att om inte planerna fick fullföljas i Forsmark, så skulle arbetstillfällena vara slut. Det hade varit bra att ha utvecklandet av den alternativa energitekniken att sätta i händerna på folk nu, när arbetslösheten ökar.

Herr talman! Först till frågan om regeringens långsiktiga politik, som enligt arbetsmarknadsministern skall syfta till att driva tillbaka arbetslösheten. Hur långt den skall drivas tillbaka fick vi inget besked om. Vi fick inte veta om man har som mål att få ned arbetslöshetssiffrorna till noll eller om man kommer att nöja sig med att stanna i ett tidigare skede. Arbetsmarknadsministern nämnde tekoindustrin och anförde att regeringens ekonomiska politik och i synnerhet den allmänna momssänkningen skulle gynna denna industri. Men det är ju så att momssänkningen genomförs för alla varor, även för importerade kläder, och mot den bakgrunden frågar man sig vad det är som säger att just den åtgärden kommer att gynna svensk tekoindustri. Jag är inte alls säker på att den kommer att spela någon roll över huvud taget, utan jag tror i stället att det finns andra åtgärder som bättre skulle gynna svensk tekoindustri. Förutom det jag tidigare anförde, att man borde stoppa nedläggningarna och se till att människor kan jobba kvar, kan man nämna åtgärder som att styra över den offentliga upphandlingen till svensk tekoindustri och att se till att man får en bättre tullkontroll så att inte kläder smugglas in från lågprisländerna. Man skulle också kunna förbättra ursprungsmärkningen, för det finns i dag hos många en vilja att handla svenskt. Det finns även andra alternativ till den momssänkning regeringen föreslår. Vpk har som alternativ föreslagit att man sänker matpriserna, håller nere hyrorna och bekämpar arbetslösheten. Vi har skisserat detta i vår motion. Med en sådan politik skulle arbetsmarknadsministern ha varit betydligt bättre rustad i den här debatten. Jag kan konstatera detta av de svar jag fått på mina Övriga frågor. På frågan om att anslå mera medel är svaret nej, och de 7 600 som fortfarande är arbetslösa har alltså ingenting att hämta från regeringen. Jag har inte fått svar på min fråga om de byggen jag nämnde, och jag vill gärna upprepa den. Det gällde tidigareläggning av ombyggnaden av riksväg 41 mellan Borås och Varberg liksom av Vattenfalls bygge i Trollhättan, vilket skulle ge jobb. På den frågan har jag alltså inte fått något Svar. Slutligen vill jag upprepa frågan om planerna på att utvidga verksamheten i anknytning till provningsanstalten. Jag vill också, liksom Hans Petersson i Hallstahammar, fråga om regeringen inte måste göra en omprövning och ge arbetsförmedlingarna resurser för att anställa mer personal. Man skulle då kanske kunna göra mer åt arbetslösheten med de medel som redan finns.